Herr talman! Jag ber att få besvära kammaren några få minuter för att kommentera en punkt i utbildningsutskottets betänkande nr 6, närmast för att rädda en viktig sak från att omslutas av tystnadens glömska. För snart ett år sedan motionerade Ingrid Sundberg och jag om en väsentligt ökad satsning på naturvetenskap och teknik redan i grundskolan och — som en förutsättning för detta — snabba åtgärder för att få fram klasslärare till lågoch mellanstadiet med intresse för och kompetens att meddela sådan undervisning. Själv hade jag också anledning att i en debatt kring detta problem i maj här i kammaren vädja om snabba åtgärder i denna riktning. Vad vi under detta år tvingats uppleva — den svenska industrins nedgång och fall och villrådigheten om vilka arbetsuppgifter, som i framtiden skall kunna ge svenska folket meningsfull sysselsättning och den enskilde och samhällsekonomin inkomster — gör det nu imperativt att vi från grunden försöker bygga upp de mänskliga förutsättningar, på vilka en stor del av vårt tidigare välstånd byggts. Denna uppgift brådskar. I skydd av de verksamheter som våra vetenskapsmän och tekniker byggt upp på basen av fasta kunskaper, exakthet och precision, har vi sett en rik flora breda ut sig av aktiviteter, som betjänar sig av måhända litet lättare och lösare kunskaper inom s.k. samhällsoch beteendevetenskaper. Men sådana verksamheter skapar trots allt ett ganska begränsat antal arbetstillfällen, i varje fall om man tvingas anlägga lönsamhetssynpunkter, och ger endast undantagsvis exportinkomster att finansiera välfärden med.

Utskottet har emellertid visat sig något mer lyhört för problemen än vad som kan framgå av klämmen. Det sägs nämligen klart ut att man inte längre nöjer sig med att de här problemen ”har varit föremål för uppmärksamhet under en följd av år”, utan fastslår ”att det är av största vikt” att arbetsgruppen i utbildningsdepartementet ”med största möjliga skyndsamhet lägger fram förslag till förbättring av möjligheterna till naturvetenskapliga och tekniska studier på olika utbildningsnivåer”. Det är på denna grund jag för min del har kunnat ansluta mig till utskottets skrivning. Herr talman! Att jag tagit till orda här är emellertid inte bara för att få detta sagt, utan därför att denna för vårt folks framtid livsviktiga fråga inte kan och inte bör få vara enbart en pedagogisk krusidull för ett antal skolpolitiker och läroplanstekniker utan måste bäras upp av ett nytt medvetande om nödvändigheten av rejäla faktakunskaper om naturvetenskap och teknik. Ty trots all populär antiintellektualism i dagens politiserade kulturdebatt är det sådana kunskaper som bär upp vårt samhälles nuvarande infrastruktur och sådana kunskaper som måste till, om vi skall kunna bygga upp en ny superstruktur att leva i — och av. Det räcker inte med att detta medvetande har blivit mera skärpt i utbildningsutskottet. Hela riksdagen måste genomsyras av det. Och vi måste se till att lägga en ny grund för en bättre framtid just i grundskolan.

Herr talman! Inledningsvis tycker jag att det är märkligt att vpk:s övergripande partimotion i skolfrågan inte behandlas samtidigt som andra partiers partimotioner av samma slag diskuteras. Nu behandlas vpk:s principmotion i ett betänkande som omfattar det mesta från bussförarutbildning till humanbiologiska moment i lärarutbildningen. Det finns motioner om hemkunskap, skolkooperativ verksamhet, simundervisning, praktisk psykologi, sjövett och informationskampanjer — allsköns blandning med andra ord. Det är inte så att jag på något vis vill förringa dessa motioners betydelse, men jag finner det märkligt att vpk:s partimotioner ofta förs samman med dessa udda och av enskilda riksdagsmän väckta förslag. Det är inte första gången som man skjuter på principiella vpk-motioner och på ett nonchalant sätt stuvar undan avslagsyrkandena på några få rader utan närmare motivering. Inte nog med att man förvägrar vpk möjlighet att arbeta i utskotten för att på ett normalt sätt kunna delta i riksdagens arbete, man behandlar också vpk-motionerna på ett nonchalant sätt. Herr talman! Så skulle jag vilja gå in på sakfrågorna. Många reformer har gjorts inom utbildningsväsendet på senare år. Re formerna skulle vara ett instrument för att skapa jämlikhet och utjämna klasskillnaderna i samhället men har inte gjort det. Alla barn skulle ha rätt till utbildning. Trots att utbildningen breddats till att omfatta allt fler människor har emellertid ingenting ändrats i grunden. I dagens skola gynnas barn från överklassen. De ges ett försprång från första dagen i skolan. De kommer från en studievänlig miljö. De kan känna igen sig i lärarnas sätt att tala, i böckernas språk och värderingar. I läroböcker och läroplaner förmedlas den borgerliga ideologin. Till högre studier går fortfarande 80 96 av barnen från socialgrupp 1, 50 96 från socialgrupp 2 och bara 10 96 från socialgrupp 3. Dessa siffror skall ses mot bakgrunden att socialgrupp 1 är den lilla gruppen i samhället, 7 96 enligt låginkomstutredningen, och socialgrupp 3 den stora gruppen, inte mindre än 57 96 enligt samma utredning. Det är barnen från överklassen som klarar sig bäst och som kommer in på de mest statustyngda utbildningslinjerna och får utbildningen för de bäst betalda posterna i näringsliv och offentlig förvaltning. Undersökningar från skolöverstyrelsen visar att barnens hemmiljö påverkar deras skolresultat. Barn till lågutbildade föräldrar får t.ex. sämre betyg, och dessa barn fortsätter i mindre omfattning, jämfört med högutbildades barn, att läsa vidare. Det finns också ett klart samband mellan föräldrarnas inkomst och barnens skolresultat. Ju högre lön en förälder har, desto bättre klarar sig barnet i skolan. Också den könsmässiga snedrekryteringen konserveras i dagens skola. Flickorna dominerar vårdlinjerna, pojkarna de tekniska linjerna. Manliga elever dominerar, ju ”högre upp” i utbildningen man kommer. Den svenska skolan är i dag mycket ojämlik. Målet att ge alla barn, oavsett bostadsort, social bakgrund eller ekonomiska förutsättningar, samma möjlighet till utbildning och start i livet är fortfarande långt borta. Orsakerna är självfallet att samhällets orättvisor och klasskillnader slår igenom i skolan. Man kan inte skapa en jämlik skola i ett ojämlikt samhälle. Men man kan skapa en skola som ger eleverna större möjligheter att bekämpa samhällets orättvisor. De målsättningar som anges för grundoch gymnasieskolan i dag är relativt allmänt hållna. Enligt läroplanerna har eleverna och lärarna stor frihet att själva lägga upp undervisningen. Detta motverkas tyvärr effektivt av de nu hårt styrande timplanerna och de detaljerade anvisningar som utges centralt av skolöverstyrelsen och som de privata läromedelsförlagen tar som utgångspunkt för sina kurspaket. Genom de centrala proven, standardproven och betygssystemet blir kursplanerna inte längre förslag utan något som lärarna känner sig tvingade att följa. Prestationsoch konkurrenstänkandet som genomsyrar hela skolan och som förstärks av betygssystemet bidrar till att försvåra samarbetet mellan eleverna. En demokratisering av skolan kräver att elever och lärare får större möjlighet att själva lägga upp undervisningen. Därför måste timplanerna, liksom ämnesindelningen, mjukas upp så att eleverna och lärarna själva kan avgöra hur man skall disponera tiden. Lärarna bör organiseras i lä Vpk menar att de som arbetar i skolan måste ha ett avgörande inflytande över sin egen arbetssituation, genom någon form av skolråd. Obligatoriska klassråd måste inrättas för undervisningen. I klassrådet skall eleverna och klassens alla lärare diskutera och besluta om undervisningens uppläggning. När det gäller undervisningens innehåll måste det grundläggande för skolarbetet vara att ge alla elever goda färdigheter i lästeknik, räkning, ordkunskap och den typen av färdigheter. Eleverna skall självständigt kunna söka sig fram till lösningar på problem, och undervisningen skall inriktas på att forska fram kunskap. För att möjliggöra en sådan undervisning måste läromedlen förändras, och vpk har i en annan motion lagt fram förslag om att läromedlen bör vara mer av uppslagsbokskaraktär. Skolan måste hela tiden poängtera arbetets centrala roll i samhällslivet. De praktiska inslagen i skolarbetet måste få ett betydligt större genomslag. Teori och praktik måste bli en enhet i undervisningen. Fackföreningar, folkrörelser och ungdomens egna organisationer, både politiska och ideella, måste få en framskjuten plats i skolan. Den praktiska yrkesorienteringen måste utökas för att göra undervisningen mer verklighetsförankrad. I gymnasieskolan sker i dag en sträng uppdelning på de s.k. teoretiska linjerna och de yrkesinriktade. Det är fel. Det är viktigt att praktiska kunskaper jämställs med teoretiska och att alla elever får delta i arbetslivet. Praktiken ger också erfarenheter som stimulerar de teoretiska delarna av studierna. Företagen måste få lagstadgad plikt att ställa praktikplatser till förfogande. Men praktiken får inte bli en flykt från skolan utan måste vara en del av studierna. Målsättningen med praktiken på gymnasieskolan skall vara att alla deltar i den, och därför skall praktiken omfatta alla linjer. Herr talman! Rätten att studera skall vara allmän, och ingen skall tvingas avstå från att studera på grund av dålig ekonomi. De ekonomiska spärrarna för att studera kan avskaffas genom införande av studielön för alla över 16 år. Först när alla studerande får en god ekonomi kan den sociala snedrekryteringen brytas och utbildningen bli en rättighet för alla. Det är också nödvändigt, menar vpk, att avskaffa betygen. Betygen tjänar som utslagningsmekanism genom hela skolsystemet och motverkar skolans sociala målsättning, eftersom de bygger på en individuell konkurrens i stället för på solidaritet, samarbete och kollektivitet. Därför måste betygen avskaffas. Betygen leder också till att studierna måste inriktas på kunskaper som går att mäta genom skrivningar och andra prov. Det är provens utformning som i dag bestämmer hur undervisningen läggs upp, och det är också fel. Herr talman! Det är ohållbart att begrava viktiga skolproblem i utredningar. Det finns redan praktiskt genomförbara förslag som förs fram av flera olika organisationer och grupper. Hörnstenarna i en ny skolpolitik kan sammanfattas i följande punkter, och det har vpk gjort i motionen 795: 2. Ny typ av undervisning där den teoretiska undervisningen varvas med en praktisk undervisning. 3. All planering av skolarbetet görs tillsammans med eleverna, och lärarna arbetar i lärarlag. 4. Rätten till en bra ekonomi garanteras genom att studielön för alla över 16 år införs. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk:s partimotion om en ny skolpolitik, motionen 795. Jag skall sedan i korthet beröra en annan vpk-motion, som behandlar frågan om teckenspråkets användning. Det är motionen 1159. Uppfattningen om de hörselskadade och deras möjligheter att kommunicera sinsemellan och med sin omgivning har ändrats mycket under de senaste åren. Den förändringen framträder inte minst i inställningen till teckenspråket. Numera bedrivs det forskning om såväl hur teckenspråket utvecklas som hur det används. Åtgärder har inriktats på att utveckla teckenspråket och vidga dess användning bland de hörselskadade. Och det är bra. Men det är också mycket angeläget att användningen av teckenspråket breddas. Allmänheten måste få möjlighet till kommunikation med de hörselskadade. Vpk menar att samhällsservice skall vara tillgänglig för alla. Det är ytterligare ett argument för en utbredd användning av teckenspråket. De hörselskadade måste ha möjlighet att ta del av information och hjälp vid institutioner: i skolan, inom kommunernas och landstingens serviceorgan och inom sjukvården. Personalen på sådana ställen måste få vidgade möjligheter att lära sig teckenspråket. I alla avseenden stämmer vpk:s åsikter med strävanden bland de människor som är engagerade i de hörselskadades organisationer. Det är nu hög tid att reparera tidigare försummelser när det gäller teckenspråket och att vidta snara åtgärder för att åstadkomma en utvidgad användning av teckenspråket. Det är också viktigt att ekonomiska förutsättningar för detta arbete skapas. Jag yrkar bifall till motionen 1159.

Herr talman! I motionen 1334 om kamp mot kvinnodiskrimineringen inom utbildningen yrkar vänsterpartiet kommunisterna att ett särskilt ämne införs i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner om kvinnans ställning och kvinnofrågans utveckling. Vi yrkar införande av kvinnofrågan som ett särskilt ämne på högskolenivå. Vidare kräver vi särskild utbildning av yrkesvägledare för att bryta könsuppdelningen i samband med linjeval. Vår motion behandlar några av de många åtgärder som behövs för att bekämpa kvinnodiskrimineringen i samhället. Utskottet avstyrker vår motion med hänvisning till att kurser inom området könsrollsfrågor redan förekommer samt med hänvisning till att yrkesvägledarna redan nu får den utbildning som vi efterlyser. Så enkelt är det nu inte. För det första är kvinnoförtrycket något betydligt mer än en könsrollsfråga. För det andra räcker det med att gå till den statistik som finns redovisad för att se att kraftiga motåtgärder behövs för att bryta det traditionella yrkesvalet. Av de unga kvinnorna i beredskapsarbeten t.ex. arbetar 95 26 inom vård-, kontorsoch serviceyrken. Jag skall inte här gå igenom den indoktrinering till förmån för den traditionella kvinnliga rollen, där man för fram uppfattningen att hemarbete är huvudsak och yrkesarbete bisak, som förekommer ymnigt i skolan och i kursböckerna. Jag skall bara ta upp ett exempel, nämligen den i somras av SÖ utgivna handledningen i sexualundervisning. Samlevnadsundervisning heter boken, och där står klart uttalat för eleverna på högstadiet följande: ”En djupare analys av könsrollsfrågorna och deras samband med sexualsyn och samlevnad måste anstå till dess att den unga människan vunnit egna erfarenheter i någon utsträckning. Många kommer inte att bli varse problemen förrän de själva råkar in i en rollkonflikt eller utsätts för någon form av diskriminering p. g. a. sin könstillhörighet.” Sådant nonsens får man alltså läsa i en bok utgiven av SÖ 1977. En 16 eller 17-årig ung kvinna förutsätts alltså inte ha upplevt någon form av kvinnodiskriminering. Jag tycker att detta räcker och vill med det sagda yrka bifall till vår motion 1334.

Herr talman! Detta utskottsbetänkande sysslar med läroplansfrågor. Som ledamöterna kanske känner till har riksdagen tidigare begärt att SÖ skall se över grundskolans läroplan. Detta arbete pågår sedan en tid tillbaka. Representanter för de politiska partierna har inbjudits att delta. Det första resultatet av detta arbete kommer att presenteras redan i december månad, och under månaderna framöver kommer fortlöpande nya arbetsresultat att läggas fram. Detta betyder att utskottet ganska snabbt har gått förbi en lång rad av motionsyrkandena. Skälet därtill är att riksdagen knappast kan gå in och specificera ändringar i läroplanerna i det ögonblick då skolöverstyrelsen med parlamentarisk medverkan håller på att ändra dem. Vi får tids nog tillfälle att ta upp dessa frågor igen efter det utredningsarbete som SÖ har i uppdrag att utföra. Detta är, herr talman, skälet till att utskottet är så kortfattat när det gäller att yrka avslag på den långa rad av motioner som finns i betänkandet. Från några av de ärade talarna har det riktats ett par rätt hårda kritiska angrepp mot utbildningsutskottet. Inga Lantz säger att vi nonchalant går förbi vpk:s motioner och att den nu aktuella övergripande stora par timotionen behandlats utomordentligt styvmoderligt. Jag visste inte om, Inga Lantz, att just den här motionen skulle utnämnas till den övergripande vpk-skolmotionen. Ni har haft en lång rad partimotioner på skolans område, och inte mindre än fyra sådana behandlades i det betänkande där utskottet sysslade med grundskolan i våras. Motionerna skuffades där alls inte undan till obemärkthet, utan de ägnades ordentlig uppmärksamhet. De frågor ni tar upp i den här motionen är typiska läroplansfrågor: de gäller skoldemokrati, lärarlag, varvad utbildning. Det är läroplansfrågor, till vilka vi återkommer när det läroplansarbete i SÖ är avslutat som jag tidigare erinrade om. Lars-Ingvar Sörenson var förbittrad på utbildningsutskottet för att vi inom detta avstyrkt hans yrkande. När jag lyssnade till Lars-Ingvar Sörensons anförande höll jag med honom om det mesta av vad han sade. Han riktade kritik mot en rad läroböcker som ger en skev bild av förhållandena i samhället. Det är berättigat att framföra en sådan kritik, men det är bara så herr talman, att dessa frågor inte behandlar herr Sörensons motion som utskottet nu har sysslat med. Lars-Ingvar Sörensons motion gäller information och utbildning beträffande medbestämmandelagen, och det är alltså dessa motionsklämmar som utskottet sysslat med. Vi kunde ju inte veta att herr Sörenson skulle tala om någonting annat i sitt anförande och kunde således inte i förväg bemöta detta. När det gäller medbestämmandelagstiftningen är utskottet överens med Lars-Ingvar Sörenson om att det är utomordentligt betydelsefullt att det blir en förbättrad utbildning och att inslagen i läromedlen förbättras på det här området. I samband med att skolöverstyrelsen ser över läroplanerna har man också ett projekt på gång där man arbetar med arbetslivsorienteringen i grundskolan. Det finns också inom högskoleämbetet en arbetsgrupp som sysslar med frågan om ämnet arbetslivsorientering på högskolan. Utskottet utgår ifrån — det vill jag gärna stryka under — att det måste vara ett krav från riksdagen att i detta arbete inryms en ordentlig och saklig information om den viktiga lagstiftning som MBL innebär. När det gäller naturvetenskaperna är utskottet överens med Gunnar Biörck i Värmdö. Jag har tidigare i kammaren uttalat min oro — och vill understryka den nu — för den utveckling som vi f.n. kan iaktta såväl i grundskolan som på gymnasiet. Det är oroande med alla avhopp från gymnasieskolans naturvetenskapliga utbildning. Betydande förändringar måste ske om vi för framtiden skall kunna tillgodose vårt land med den kunskap på det naturvetenskapliga området som är nödvändig för att medverka till en fortsatt teknisk standardstegring och teknisk utveckling. När nu utskottet inte har velat gå längre än det har gjort i sitt betänkande, så är det därför att man har observerat dessa förhållanden inte bara i riksdagen utan också sedan lång tid tillbaka i utbildningsdepartementet. Där sysslar f.n. en arbetsgrupp med dessa frågor. Det finns anledning att låta den arbeta i lugn och ro, innan vi gör några mer detaljerade uttalanden. Men jag är beredd att å utskottets vägnar rent allmänt framhålla hur viktigt det är att såväl i översynen av grundskolans läroplaner som i översynen av gymnasieskolans liksom i andra sammanhang försöka förstärka den naturvetenskapliga utbildningen i skolan på dess skilda nivåer. Eva Hjelmström tog upp jämställdhetsfrågorna, och det är också läroplansfrågor. Jag har i sak ingen invändning mot den ideologi som framkom på den punkten i hennes anförande. När överstyrelsen går igenom läroplanerna har den också att se till att dessa övergripande demokratiska målsättningar beaktas. I betänkandet har vi sagt något om vad som håller på att ske inom det ämne som Catarina Rönnung talade om. Därutöver är jag angelägen att understryka att vi från riksdagens sida har varit försiktiga när det gällt att fatta beslut om lokalisering av enskilda linjer i gymnasieskolan. Vi har t.ex. kategoriskt avvisat förslag att vi skulle uttala oss om till vilka orter musiklinjer skall förläggas, till vilka orter idrottsgymnasielinjer skall förläggas osv. Den lokaliseringsproblematiken måste lösas i samverkan mellan vederbörande kommun och SÖ. Det är ytterligare ett skäl till att utskottet inte nu tränger in i den frågan. Vi har i och för sig ingenting emot att t.ex. Vetlanda kommun och skolöverstyrelsen kommer överens om isolerteknisk utbildning där. Men det är emot riksdagens tradition att uttala sig om placering av gymnasielinjer. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! Efter Stig Alemyrs relativt modesta och utförliga förklaring om varför det har blivit så litet skrivet med anledning av motionerna finns det inte mycket att tillägga i sak. Stig Alemyr säger emellertid att jag i pläderingen för min motion utvidgade resonemanget till att gälla områden som egentligen inte berörs i motionen. I mitt anförande tog jag upp några punkter i utskottets egen värdering av motionen. Utskottet berättar för motionärerna att en handbok och en informationsskrift har getts ut, bl.a. genom regeringens försorg. Materialet i den senare är huvudsakligen för vuxna. Vidare skriver man om motionen att det genom lärarnas personalorganisationers försorg finns personalutbildning om medbestämmandelagstiftningen, men det är också någonting som berör de vuxna. Det tog jag upp i mitt huvudanförande. Jag gick inte in på det utförligare, därför att redan i motionen säger vi att informationen för dem som i dag befinner sig i arbetslivet i främsta rummet åvilar de fackliga organisationerna, som därför bör få tillräckliga resurser för den. Sådana skulle de kunna få bl.a. genom regeringens försorg. Det är inte något som vi begär i vår motion. Egentligen är det inte heller något som utskottet behöver ta ställning till. Sedan kommer utskottet äntligen fram till någonting som handlar om motionen, nämligen att det vid ämnesvalet delvis förekommer en information rörande arbetslivsorientering. Då gick jag in och granskade vad som finns av arbetslivsorientering. Jag gjorde det bl.a. genom att redogöra för Landsorganisationens egen granskning på detta område. Jag idkade en del högläsning och redovisade egna erfarenheter från skolorna. Jag tyckte att jag inte hade särskilt stor anledning att vara imponerad av informationen. Till min glädje fick jag också här instämmande av Stig Alemyr, som säger att granskningen i stort sett är riktig och att han hoppas att ändringar skall komma till stånd. Det hoppas självfallet även jag. Detta är i stort sett de få meningsskiljaktigheter som kom fram i Stig Alemyrs inlägg. Jag var glad åt en sak som han sade. Vi vill inte gå in nu, framhöll han, även om vi vet att mycket behöver göras för att förbereda eleverna för vad som kommer att möta dem ute på arbetsmarknaden. Frågan är ju redan föremål för översyn. I mitt huvudanförande sade jag till Stig Alemyr rörande utskottets behandling att jag är glad över att den förre utbildningsministern berörde betydande delar av denna fråga i sin skrivning om hur man skall behandla materialet i den nya gymnasieutredningen. Tyvärr visste jag inte att det finns liknande direktiv till förändringar av grundskolan och dess läroplaner. Jag är glad om det är riktigt, Stig Alemyr, att det finns direktiv som talar om en demokratisering också av grundskolans läroplaner. Om inte får vi väl återkomma med större skärpa i våra skrivningar i fortsättningen.
Herr talman! Jag vore glad om jag fick en något fylligare avslagsmotivering av herr Alemyr när det gäller vpk:s partimotion om skolfrågor. Herr Alemyr kommenterade inte alls våra förslag. Eftersom vpk förvägrats att arbeta i utskotten, måste vi ta debatten här. Annars hade vi kunnat föra den i utskottet. Jag känner mig nu tvingad att föra diskussionen här i kammaren. Jag är förvånad över att herr Alemyr inte är oroad av den ojämlika skola vi har och att han inte kommenterar det förhållandet att bara 10 96 av arbetarklassens barn går vidare till högre utbildning. Utslagningen börjar, som vi vet genom olika undersökningar, redan på lågstadiet och pågår hela grundskolan och uppåt. Han kommenterade inte detta. Det är förvånande, framför allt mot bakgrund av att barnen från arbetarklassen är den stora gruppen i samhället — inte mindre än 57 96, vilket jag framhöll i mitt förra inlägg. Det är bråttom med att förändra det svenska skolsystemet, eftersom den svenska skolan är så ojämlik och slår så hårt mot arbetarklassens barn. De förslag som vpk ställer är helt nödvändiga att genomföra för att förändra den svenska skolan i positiv riktning så att bl.a. kraven från arbetarklassens barn bättre tillgodoses. Jag kan dra våra förslag en gång till. Vi begär att man genomför en riktig demokrati i skolan, åstadkommer en varvad undervisning, ger möjlighet till verklig elevmedverkan, inför studielön och avskaffar betygen. Det är några åtgärder som är helt nödvändiga om vi skall kunna förändra det svenska skolsystemet till att bli en skola där målet är att man oavsett bakgrund socialt eller ekonomiskt och oavsett var man bor i landet skall kunna delta i undervisningen. Den ojämlika skolan får inte fortsätta att slå ut framför allt arbetarklassens barn.
Herr talman! Nu beklagar Inga Lantz att vpk inte får delta i utbildningsutskottets arbete. Såvitt jag vet erbjöds vpk en plats i utbildningsutskottet förra hösten men vägrade att ta den. De frågor som vpk tar upp i sin motion är till allra största delen läroplansfrågor. Jag vill gärna säga att betygen är en fråga för sig, som riksdagen kommer att ta ställning till i annan ordning. Vi har sagt i stor enighet i riksdagen att vi tar inte upp den frågan förrän betygsutredningens betänkande efter remissbehandling har lett till en proposition. Vpk tar också upp frågor om studielön, men dessa behandlas inte av utbildningsutskottet, utan det är socialförsäkringsutskottet som har dem på sitt bord. I övrigt handlar det endast om frågor som tillhör läroplansarbetet i skolöverstyrelsen, och där faller vpk:s motion i samma korg som alla de andra. Vi säger i utskottet att vi gör inget uttalande nu, utan vi avvaktar i varje fall det första resultatet av arbetet i skolöverstyrelsen.
Herr talman! Jag tycker rent principiellt att har ett parti klarat fyraprocentsspärren i ett riksdagsval så skall någon ytterligare spärr för att kunna bedriva arbetet i riksdagen inte finnas. Det finns det nu, och vpk har inte beretts möjlighet att delta i utskottets arbete. Detta är principiellt felaktigt förutom att det för med sig en massa andra nackdelar. Vi hade en överenskommelse för några månader sedan om att vpk skulle delta i utskottsarbetet med suppleanter, som skulle ha möjlighet att yrka bifall till och argumentera för vpk-motioner när dessa kom upp i utskotten. Men den överenskommelsen har brutits av socialdemokraterna, och det kan man väldigt starkt beklaga. Det är därför jag tycker att det är på sin plats att tala om att vpk förvägras att arbeta i riksdagens utskott.

Herr talman! Jag konstaterar att Inga Lantz talar om alldeles fel ämne just nu. Det vi håller på med är utbildningsutskottets betänkande nr 6. Huruvida vpk skall ha några särskilda rättigheter i form av suppleanter i utskotten är en senare historia, som kommer att behandlas i annan ordning. Till Catarina Rönnung vill jag säga att utskottet är försiktigt när det gäller att förorda lokalisering av försöksverksamhet med gymnasieutbildningar. Sådant brukar göras upp mellan skolöverstyrelsen och vederbörande kommun. Jag glömde säga till Lars-Ingvar Sörenson förut att de läroplaner och de läromedel som används när det gäller medbestämmandelagstiftningen självklart är föråldrade. Man har inte hunnit få in den nya lagstiftningen, men riksdagen räknar med att det skall ske. Det pågår — jag upprepar det — ett arbete med detta i skolöverstyrelsen, och i det arbetet beaktas självfallet den skrivelse som Landsorganisationen har inlämnat till skolöverstyrelsen.
Herr talman! Det kan hända att frågan om vpk:s utskottsrepresentation inte hör hemma i en skoldebatt, men eftersom förhållandet är sådant att vpk förvägras att arbeta i utskotten måste sakdebatterna ske här i kammaren på ett helt annat sätt än som annars hade blivit nödvändigt. Även om inte herr Alemyr tycker att det är särskilt angeläget så blir det nödvändigt, när vi inte kan delta i utskottsarbetet.
Herr talman! Jag har icke med ett ord förmenat vpk rätten att föra sakdebatt i kammaren.

Nr 37 Herr talman! Jag tror inte att det skall behöva bli några större dispyter Onsdagen den mellan mig och utskottets ordförande herr Alemyr med anledning av 30 november 1977 utskottsbetänkandet över de socialdemokratiska motionerna om utbildning och forskning i datateknik. Syftet med de yrkanden som vi ställt — Utbildning och i dessa frågor och som behandlats av utbildningsutskottet har i stort — forskning om sett uppnåtts. Jag har endast begärt ordet för att göra vissa påpekanden. datateknik Låt mig först säga att motionsyrkandet med krav på att vi nu snabbt skall få till stånd en utbildning inom skolväsendet om datorer och deras effekter i olika avseenden har föranletts av två förhållanden. Det gäller dels den vikt vi självfallet fäster vid ämnet allmänt sett, dels en irritation över den tröghet som skolöverstyrelsen har visat på detta område. Trots att SÖ redan 1971 fick i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan om datorteknik har man ännu inte blivit klar med något förslag till kursplan. Det framgår av utskottsbetänkandet och av ytterligare informationer som har givits att den utredning som har arbetat med en revidering av läroplanen för grundskolan och som är klar inom kort ändå är beredd att avsätta utrymme i ämnena matematik och samhällskunskap för undervisning om datatekniken. Om detta är rätt uppfattat vill jag bara säga, att jag tycker att det är en bra lösning som skulle innebära att inte ytterligare lång tid skulle gå förlorad innan vi får in datatekniken på schemat i grundskolan. När sedan SÖ:s förslag till kursplan i datalära, som ämnet sannolikt kommer att kallas, äntligen kommer fram, kan ämnet snabbt passas in i läroplanen. Eftersom det nu rör sig om ett nytt ämne, vill jag göra ett ytterligare påpekande. Sannolikt blir det fråga om någon form av remissbehandling före beslutet. Jag vill då understryka vikten av att man inte är för snäv i valet av remissinstanser. Inte minst mot bakgrund av datorns allt större betydelse inom arbetslivet måste det då vara riktigt att LO och TCO ges tillfälle att yttra sig. Dessa organisationer har antagit datapolitiska program, och deras synpunkter bör därför vara av stor betydelse innan kursplanen i ämnet datalära fastställs. Till slut några ord om det till utbildningsutskottet remitterade motionsyrkandet med krav på forskning om datatekniken och dess effekter i ett längre perspektiv för att därigenom bidra till att öka samhällets handlingsberedskap på detta område. Vi är glada att utskottet inte följt framtidsstudiesekretariatets mera negativa inställning utan i stället understött motionärernas krav på ett sammanhållet forskningsprogram för dessa frågor. Framtidsstudiesekretariatets ljumma inställning är enligt min mening förvånande av flera skäl. För det första torde sekretariatet inte vara omedvetet om att datatekniken på sikt med största sannolikhet kommer att få en mycket omvälvande betydelse på de flesta av samhällslivets områden. För det andra är det ju numera Kerstin Anér som är ordförande i styrelsen för sekretariatet, och hon har tillhört de flitigaste datade 107 battörerna. Med dessa påpekanden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess betänkande nr 8.

Herr talman! Föreliggande betänkande behandlar huvudmannaskapet för tvätterier som drivs av förenade fabriksverken. Förändringarna i huvudmannaskapet genomförs utan att det alternativ som framförts i personalorganisationernas förslag om en statligt sammanhållen tvätteriorganisation prövats. Den socialdemokratiska reservationen 1 innehåller en hemställan om att propositionen skall avslås för att göra det möjligt att genomföra en prövning av ett sådant alternativ. Vi vill alltså att beslutsunderlaget skall kompletteras. Jag yrkar bifall till reservationen 1. Att riksdagen nu föreläggs ett förslag om ändrat huvudmannaskap för de här tvätterierna utan att staten har gett de fackliga organisationerna och riksdagen ett fullödigt beslutsunderlag är allvarligt. Omorganisatio 109 nen genomförs trots att en enhällig personalopinion är emot förslaget och kräver ytterligare underlag. Personalorganisationerna anser att det alternativ som redovisats i Tvätt 75, innebärande ett statligt tvätteriverk, inte prövats. Organisationsformen har i stora drag belysts bl.a. i Tvätt 75, men vad organisationerna nu begärt är att en analysgrupp tillsätts, som skall klarlägga de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för en sammanhållen tvätteriverksamhet. Därmed anser man att en rationell grund skulle skapas för jämförelse mellan de båda alternativen. De socialdemokratiska reservanterna understryker kraven från SACO/SR, SF och TCO-S, och vi tror att en sådan här analys kan genomföras relativt snabbt. Med utgångspunkt i medbestämmandelagens regler finns det anledning påpeka hur regeringen genom att undandra organisationerna möjlighet att ingående diskutera alternativ sätter sig över andan och meningen i lagen. Av informationsreglerna i medbestämmandelagen framgår att just rätten till ett bredare beslutsunderlag är huvudfrågan för inflytandet inom de områden där arbetsgivarsidan, i det här fallet staten, har bestämmanderätt i slutändan. Med en breddad grund för besluten ges de anställda genom sina organisationer möjligheter att påverka dessa. I det här fallet kunde enligt vår mening en analys av löntagarnas alternativ göras utan omgång och oskälig kostnad. Jag ser det som utomordentligt allvarligt att regeringen inte anser sig ha anledning att vårda de anställdas möjligheter att få sina krav allsidigt prövade. I reservationen 2 yrkar vi på att något uttalande i mervärdeskattefrågan inte skall göras. Det beror på att mervärdeskatteutredningen snart lägger fram sitt betänkande, varför det inte finns skäl att nu göra något uttalande. Jag yrkar bifall även till reservationen 2.

Herr talman! I propositionen nr 155 har regeringen underställt riksdagens prövning den principöverenskommelse som träffats mellan berörda sjukvårdshuvudmän om ändrat huvudmannaskap för vissa av förenade fabriksverkens tvätterier. Den 18 mars 1977 informerades berörda personalorganisationer om att 13 av de 15 tvätterier som förenade fabriksverken nu driver skall överföras till resp. landsting och kommun. Den information som då lämnades hade från företagets sida föregåtts av en kontinuerlig information om dylika planer sedan hösten 1974. Även från regeringens sida har lämnats motsvarande information. Redan i januari 1976 redovisade förutvarande industriministern Rune Johansson att staten hade för avsikt att förändra huvudmannaskapet för FFV:s tvätterirörelse. Mot den bakgrunden kan — Nr 37 man alltså hävda, att berörda personalorganisationer haft möjlighet att i god tid bilda sig en uppfattning i sakfrågorna. Sedan principöverenskommelsen träffats har dessutom information lämnats på varje enskild tvätteriarbetsplats. Huvudmannaska Självfallet har anställningsvillkoren tilldragit sig den största uppmärk = pet för förenade samheten vid de tillfällen då informationen har lämnats! Emellertid är fabriksverkens dessa frågor en angelägenhet mellan personalorganisationerna och de be = tvätterier rörda huvudmännen. Enligt de uppgifter jag inhämtat i ärendet inbjöds berörda parter till förhandlingar om förmånsfrågorna redan i augusti 1976. Dock avböjde personalorganisationerna att förhandla om anställningsvillkoren vid detta tillfälle med hänvisning till att det då inte fanns något avtal om förändrat huvudmannaskap. Men om sådana förhandlingar hade inletts och förts parallellt med statens förhandlingar med sjukvårdshuvudmännen hade personalorganisationerna på ett helt annat sätt kunnat överblicka alla konsekvenser av det föreslagna förändrade huvudmannaskapet. Utskottet, som tagit del av föreliggande överenskommelse, kan med hänsyn härtill och mot bakgrund av vad som redovisats beträffande den information som lämnats till personalorganisationerna inte dela reservanternas uppfattning att ytterligare utredningsarbete behövs. Som framgår av utskottsbetänkandet utgör ca 80 26 av tvätteriernas arbete tvätt åt sjukvårdshuvudmännen, vilket innebär att landstingen är den helt dominerande kundgruppen. De framtida krav som ställs på verksamheten kommer självfallet i första hand från just landstingssektorn, där man ställer ökade krav på anpassning till landstingsverksamheten och med sjukvården integrerad försörjningssituation. Om en part behärskar en större del av tvättceirkelns område, får man ett bättre grepp över materialstyrningen, vilket leder till ökad effektivitet. I sammanhanget är det viktigt att notera att 40 26 av den svenska sjukvården försörjs med tvättjänster från annat håll. Det finns en strävan från kundernas sida att få verksamheten närmare lokaliserad till eller samordnad med sin egen verksamhet. Därför har flera landsting startat utredningar om egen tvätteriverksamhet eller motverkat regional samverkan i tvätterifrågor. Genom att berörda landsting och kommuner godkänt den föreliggande överenskommelsen har man ytterligare gett uttryck för sin strävan att ta över eller behärska tvätteriverksamheten. Utan minsta tvekan är tvätt av sjukhuspersedlar ett primärt landstingsintresse. Med hänsyn till den ansvarsuppdelning som finns mellan staten och landstingen har utskottet, i likhet med regeringen, kommit fram till att det bör vara sjukvårdshuvudmännen som skall ha ansvaret för tvätteriförsörjningen, bl.a. med tanke på att huvuddelen av tvätterisektorns kapacitet beläggs av tvätt från sjukvården. Mot bakgrund av landstingens klart uttalade ambitioner skulle ett fortsatt statligt ägande innebära att tvätteriverksamheten successivt splitt 111 rades, eftersom flera landsting har förklarat att de vid tidpunkten för de nuvarande avtalens utgång själva vill ta över driften. Flera landsting har i dag kommit långt i sin planering i detta avseende. Det förhållandet påverkar i sin tur statens investeringsplaner. Följaktligen finns inga medel anslagna för tvätteriernas investeringar i petita för 1978/79. Om kunderna slutar köpa tjänster från tvätterierna då nuvarande affärsavtal löper ut, är det självfallet svårt att garantera att staten inte löper några risker med investeringar på detta område. Propositionens förslag har som bekant föregåtts av ett omfattande utredningsarbete. Utskottet erinrar om att dåvarande industriministern i mars 1975 tillsatte en arbetsgrupp, Tvätt-75, med företrädare för regeringen, förenade fabriksverken och sjukvårdshuvudmännen. Gruppen fick till uppgift att utreda frågan om vilka alternativ som är lämpliga för den fortsatta verksamheten vid de berörda tvätterierna. Sådana utredningar har även gjorts 1965, 1968, 1971 och 1972. Tvätterisektorn inom FFV bedrivs f. n. enligt det s.k. B-alternativet som redovisas i utredningsrapporten från Tvätt-75. Detta förhållande bör rimligen innebära att B-alternativets möjligheter och svagheter kan anses vara väl kända. Samtliga utredningar som hittills bedrivits har utgått från B-alternativet. Det är därför en rimlig ståndpunkt att staten kan anse att ytterligare utredning om detta alternativ inte är nödvändig. Till detta kommer det förhållandet att landstingen inte varit beredda att diskutera några andra lösningar än de som innefattas i propositionens förslag. En lösning där staten är med som delägare till en eller flera stiftelser eller bolag har därför inte varit aktuell att närmare utreda. Mot denna bakgrund har näringsutskottet inte funnit att det utredningsarbete som motionärerna har begärt skulle kunna leda fram till en annan lösning än den som skisseras i propositionen. Utskottet tillstyrker därför att regeringen får det begärda bemyndigandet att träffa avtal med sjukvårdshuvudmännen om ändrat huvudmannaskap för 13 av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken. Vad sedan gäller tvätterierna i Hagfors och Ödeshög, som tas upp i motion nr 1678, kan vi konstatera att dessa tvätterier skall behållas under statligt huvudmannaskap. De är sålunda inte berörda av propositionens förslag. Efter vad utskottet har erfarit är verksamheten vid dessa två företag föremål för översyn inom industridepartementet, varför utskottet inte har funnit anledning att göra ett uttalande av den innebörd som motionärerna har begärt. Härefter skall jag, herr talman, övergå till att kommentera mervärdeskattefrågorna. Som redovisas i motionen nr 1680 har det sedan lång tid varit ett önskemål att få till stånd konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata företag vad gäller uttag av mervärdeskatt på tvätt. F.n. gäller — vilket också framgår av propositionen — att mervärdeskatt regelmässigt inte utgår på tvätt som förenade fabriksverkens tvätterier utför åt statliga och kommunala kunder.

Man kan därför konstatera att riksdagen = fabriksverkens redan uttalat sig för att mervärdebeskattningen icke skall ge någon part tvätterier konkurrensfördelar. Genom propositionens förslag har emellertid denna fråga fått förnyad aktualitet. För att landstingen skall kunna planera för framtiden är det viktigt att de har möjligheten att väga olika alternativ för att lösa sin tvättgodsförsörjning. Ett alternativ är att anlita privata tvätterier. För att detta alternativ skall bli intressant för landstingen krävs dock att riksdagens beslut från 1974 snarast blir genomfört. Tidsfaktorn är härvid mycket betydelsefull, framför allt med hänsyn till de överväganden som pågår inom vissa landsting vad gäller inriktning och omfattning av eventuella investeringar i egna tvätterianläggningar. Det finns således starka skäl för att man snabbt skall åstadkomma en lösning som innebär konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata tvätteriföretag. En begäran om detta har, som utskottet redovisar i betänkandet, överlämnats till mervärdeskatteutredningen för att tas i övervägande vid utredningsuppdragets fullgörande.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
Herr talman! Sten Svensson hävdar att den analys som personalorganisationerna har bett att få genomföra av den här frågan inte skulle leda till något annat beslut än det som nu ligger på riksdagens bord. Det är i och för sig möjligt, men det är inte detta vår reservation egentligen avser. Reservationen tar upp det sätt på vilket man från statens sida fört förhandlingarna. Vi har ju fått en medbestämmandelag, och det är uppenbart att staten som arbetsgivare bör följa den lagens intentioner, att de anställda skall få möjlighet att påverka de beslut som fattas. De anställda har begärt att få ett bredare beslutsunderlag, att man skall analysera det alternativ som innebär en sammanhållen statlig tvätteriverksamhet. Detta har de anställda förvägrats — man har nekat att ge de anställda möjlighet att argumentera utifrån ett utredningsmaterial som skulle kunna vara ett alternativ. De anställda är övertygade om att därest man fick göra denna 113 analys skulle det rimliga beslutet inte bli det som föreligger här i dag, utan beslutet skulle sannolikt innebära att man höll ihop tvätteriverksamheten. Om det vet vi naturligtvis ingenting, men detta är de anställdas uppfattning. Vi vet emellertid att på samtliga berörda tvätterier har personalen reagerat mot det föreliggande förslaget. Man har gjort uttalanden och på olika sätt försökt uppvakta statsmakterna för att få behålla en sammanhållen tvätteriorganisation. Mot bakgrund av denna mycket starka personalopinion är det märkligt att arbetsgivarparten inte ens fullgör vad som kan sägas vara rimligt när det gäller de anställdas möjlighet att få analysera situationen och vara med och träffa beslut på ett allsidigt underlag utan att bli satta åt sidan på det här viset. Staten bör uppträda som en föregångare när det gäller medbestämmandefrågor. Det har den inte gjort här.
Herr talman! Efter vad jag inhämtat har det inte framkommit något under förhandlingarna med sjukvårdshuvudmännen som tyder på att man från den sidan skulle vara beredd att diskutera något annat alternativ. Att utlova en utredning kring ett alternativ som sjukvårdshuvudmännen inte kan godta är att inge personalorganisationerna falska förhoppningar. Då tycker jag att det är mera rejält att ge klara besked från början än att ge utfästelser som man vet inte kan infrias. När det gäller medbestämmandelagen har arbetsgivarparten fullgjort sina skyldigheter enligt de regler som nu gäller. Detta skedde vid en förhandling den 12 maj i år. Enligt de regler som finns har arbetsgivarparten en primär förhandlingsskyldighet, informationsskyldighet etc. Något medbestämmande är ju ännu inte aktuellt, eftersom det inte finns några medbestämmandeavtal som reglerar detta. Vi vet alltså inte i förväg vad ett sådant avtal skulle ha inneburit på det här området. Efter det att arbetsgivarparten har fullgjort sina skyldigheter har staten att fatta sitt beslut, och det har skett nu.
Herr talman! Om det skall vara ett uttryck för att inge de anställda falska förhoppningar om att den faktiska situationen får genomlysas med olika alternativ, så har det här skötts mönstergillt. Vad man har gjort har varit att undandra organisationerna varje möjlighet att studera alternativen och genomföra förhandlingarna på basis av ett allsidigt material. Jag tycker att det är att vara litet vårdslös med medbestämmandelagens bestämmelser. Om de anställda behöver biträde av arbetsgivarna för de utredningar som förhandlingarna skall grunda sig på är man enligt medbestämmandelagen skyldig att se till att de får sådant biträde. Det menar jag att staten inte har gjort.
Nr 37 Herr talman! Det förhåller sig så, att om man skall träffa en överenskommelse med en motpart måste det ske på villkor som motparten kan godta. Skall det ske någon förändring i förhållande till nuvarande situation måste det ske en förändring kring ett alternativ som kan godtas Huvudmannaskaav sjukvårdshuvudmännen. Under förhandlingarna — jag upprepar detta = pet för förenade —- har det inte framkommit något som tyder på att landstingen skulle = fabriksverkens vara beredda att diskutera något annat principalternativ än det som nu = tvätterier finns inom ramen för propositionens förslag. Jag konstaterar också att såväl den förra som den nuvarande regeringen har tagit ställning för att landstingen bör ta över förenade fabriksverkens tvätteriverksamhet. Landstingen är ju tvätteriernas huvudkunder. Detta ställningstagande grundar sig på de överläggningar som har skett med sjukvårdshuvudmännen och på vad som har framkommit i utredningen Tvätt-75. När nu dessa huvudmän i förhandlingarna förklarade sig villiga att ta över statens tvätteriverksamhet och när de samtidigt förklarade att detta är det enda alternativet, finns det alltså inte längre några förutsättningar för att i detta läge förhandla med dem om ett nytt alternativ. Till sist: Varför har det blivit bättre att tvätta i statlig regi under en borgerlig regering, när det uppenbarligen enligt förre industriministern Rune Johanssons åsikt inte var statens uppgift att ta hand om landstingens tvätt?

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar, som gäller ändrat hu = fabriksverkens vudmannaskap för de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken, = tvätterier är två tvätterier undantagna, nämligen tvätterierna i Hagfors och Ödeshög. Olle Göransson har nyss motiverat motionen 1679, vari motionärerna motsätter sig att förenade fabriksverkens tvätterier skall överföras till landstingen. Motionärerna anser att det är skäligt att man tillmötesgår de fackliga organisationernas krav på ytterligare utredning. I detta kan jag helt instämma, och följaktligen yrkar också jag bifall till vad som framförts i reservationen 1. I motionen 1678 hemställer vi motionärer att riksdagen uttalar att tvätterierna i Hagfors och Ödeshög bibehålls under statligt huvudmannaskap. Utskottet hemställer att riksdagen avslår vår motion med hänvisning till att man erfarit att frågan om dessa båda tvätteriers framtid övervägs inom regeringskansliet, och av den anledningen anser utskottet att det inte finns anledning för riksdagen att göra något uttalande av den innebörd som vi har önskat i vår motion. Eftersom vi motionärer inte har en aning om vad som döljer sig inom regeringskansliet, så kan vi bara konstatera att oron och ovissheten beträffande framtida sysselsättning består i såväl Hagfors som Ödeshög. De anställda lever i ovisshet beträffande framtiden. Första gången jag tog upp den här frågan i riksdagen var i april i år, då industriminister Åsling i ett frågesvar meddelade att det fanns flera alternativ för de bägge tvätteriernas fortsatta verksamhet. Industriminister Åsling lät förstå att ett alternativ var att tvätterierna i såväl Hagfors som Ödeshög förblev i statlig ägo — alltså precis det som vi senare krävde i vår motion. Ett annat alternativ som industriministern ansåg tänkbart var att tvätterierna säljs till något företag som har, som han själv uttryckte sig, bättre möjligheter än staten att öka beläggningen vid tvätterierna. Industriministern slog fast att vilket alternativ som än väljs måste en utgångspunkt vara att sysselsättningen inte skall påverkas negativt, samtidigt som försvarets försörjning med tvättjänster skall garanteras. I frågedebatten sade industriministern klart ifrån att man självfallet måste kunna räkna med alternativet statligt ägande. Detta besked lämnades här i kammaren den 12 april i år. Den 5 maj signerade industriminister Åsling propositionen 1976/77:155, som ligger till grund för det betänkande från näringsutskottet som vi nu behandlar. Propositionens förslag gick ut på att huvudmannaskapet skulle ändras för 13 av 15 tvätterier som finns på olika orter i landet. FFV:s tvätterier 117 i Hagfors och Ödeshög, vilka båda är specialiserade på militär tvätt, ingår inte i det huvudmannaskapsbyte som avses ske den 1 januari 1978, om riksdagen i dag så beslutar. Men, herr talman, vad händer då med de två tvätterier som blir över? I betänkandet hänvisas till industriministerns uttalande i propositionen, att han avser att ta initiativ till förhandlingar med tänkbara intressenter. Det är möjligt att sådana förhandlingar förts, förs eller kommer att föras. Därom vet åtminstone inte vi motionärer något. Det skulle vara intressant att bli upplyst om vad utskottet baserar sitt påstående på när utskottet säger sig ha erfarit att frågan om framtiden för tvätterierna i Hagfors i Värmland och Ödeshög i Östergötland övervägs inom regeringens kansli. För oss motionärer vore ett besked om vad som övervägs intressant, men det är av sekundär betydelse jämfört med vad ett besked skulle betyda för de människor som berörs och för vilka tvätterierna i Hagfors och Ödeshög är försörjningsobjekt. Bara i Hagfors, som jag känner bäst till, är i dag 56 personer anställda. Av dessa är 46 kvinnor. Hagfors har fått vidkännas och kommer i samband med stålkrisen att få vidkännas svåra sysselsättningsproblem, och jag tror mig veta att oron bland de anställda och bland de ansvariga kommunalmännen är minst lika stor i Ödeshög. Där är arbetsstyrkan av ungefär samma storlek som i Hagfors — kanske något större. Att vi motionärer har hemställt att riksdagen skulle uttala sig för att tvätterierna i Hagfors och Ödeshög bibehålls under statligt huvudmannaskap beror på att, som statsrådet själv skrev i sin proposition, FFV:s tvätterier i Hagfors och Ödeshög tvättar enbart för försvaret. Av den anledningen kan följaktligen inte resp. landsting ha så stort intresse av att överta dessa bägge tvätterier. När inget besked har givits från industridepartementet har detta också tagits till intäkt för att staten inte längre har något intresse av att bibehålla dessa bägge enheter. Herr talman! Ovissheten för framtiden består och har inte på något sätt skingrats genom vad som sägs i näringsutskottets betänkande, och i första hand vill jag på de anställdas vägnar hos utskottets talesman efterlysa vad som egentligen kan dölja sig bakom de överväganden som enligt utskottsskrivningen äger rum i regeringen Fälldins kansli.

Herr talman! Jag vill erinra om att jag i mitt inledningsanförande påpekade på de två tvätterier — i Hagfors och Ödeshög -, som lämnats utanför, skall behållas under statligt huvudmannaskap. De är inte berörda av propositionens förslag, och därför blir det ingen ändring. I det fall att en ändring på det här området skulle aktualiseras framöver förutsätts det att regeringen återkommer till riksdagen med en proposition med förslag om detta. Men man behöver inte nödvändigtvis tolka den skriv ning som har gjorts i propositionen eller i utskottsbetänkandet så, att — Nr 37 detta skall bli fallet. Självklart har ju staten under alla förhållanden ett Onsdagen den uppföljningsansvar för verksamheten. Den översyn som nu pågår inom 30 november 1977 industridepartementet är givetvis iscensatt för att följa upp verksamheten I över huvud taget.
Herr talman! Det var ju ett klart besked när utskottets talesman säger = tvätterier att det är fastslaget att de båda tvätterierna i Hagfors och Ödeshög skall bestå under statligt huvudmannaskap. Det är starkare än vad industriministern antydde här i kammaren under våren, då han sade att detta kunde vara ett tänkbart alternativ.
Huvudmannaska
Men nu slår Sten Svensson fast att dessa båda tvätterier kommer att bestå under statligt huvudmannaskap. Det är som sagt ett klart besked som vi skall ta fasta på i både Värmland och Östergötland. Jag är emellertid fortfarande litet tveksam, därför att löften har liksom fått en annan valör sedan vi fick ny regering; de har många gånger övergått till målsättningar för att slutligen mynna ut i förhoppningar.

Herr talman! Jag kan inte ge några andra löften än dem som det tillkommer mig att ge på grundval av de överväganden som skett i utskottet. Det är utskottet som konstaterat det som jag redovisat. Dessutom vill jag påpeka att — något som f. ö. herr Olsson nyss framhöll —- den huvudsakliga kunden, försvaret, redan finns inom den statliga sektorn. Även detta förhållande talar ju för att dessa båda tvätterier framdeles bör behållas under statligt huvudmannaskap.
Herr talman! Jag tycker att herr Svensson byter fot. I utskottets betänkande står ingenting om att de båda tvätterierna skall förbli i statlig ägo. Det står bara att ”frågan om dessa tvätteriers framtid övervägs inom regeringskansliet”. Det är ju två helt skilda saker. Det var detta övervägande som vi ställde oss tveksamma och tvivlande till. Men skall tvätterierna förbli i statlig ägo, vilket icke står i utskottets betänkande, då är vi naturligtvis nöjda och belåtna med det beskedet. Ingenting i utskottets betänkande ger emellertid belägg för detta.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på argumenten om dessa tvätteriers huvudmannaskap. Det kan inte hjälpas att jag måste ställa frågan om det är så att landstingen skall ha fullt förtroende för ett statligt verk, medan man från statens sida har anledning att vara misstänksam mot landstingen. 119 Ur arbetsmarknadssynpunkt har vi i dag stora gemensamma bekymmer. Men att dessa tvätterier skulle ligga fastare och bättre i statlig regi än hos landstingen förefaller rätt egendomligt. Det är väl ändå så att den kund som har mest att göra med tvätterierna också skall ha det största ansvaret för att de fortsättningsvis existerar. Då det nu enligt utskottet lutar åt att dessa tvätterier får landstingen som huvudman, så har det börjat lägga sig en viss ro och vila över det hela samt en känsla av trygghet hos de anställda. När jag i mitt landsting för ett par veckor sedan röstade för huvudmannaskapets överförande till landstinget kände jag — och jag tror många fler — en viss tillfredsställelse med detta. Därigenom visste vi i någon mån hur det kommer att gå för dessa tvätterier, även om ingen kan bedöma hur det blir i en framtid. Om landstingen blir huvudman för dessa tvätterier, innebär det utan tvivel en viss trygghet också för de anställda. Att nu riva upp det hela och börja om på nytt är att skapa oro på arbetsfältet, något som jag tycker man kan förskona de anställda från. När en del landsting redan har gått i författning om att överta huvudmannaskapet, även om åtskilliga problem återstår att lösa — samtvätt o.d. — så tycker jag att vi har kommit in på en väg som är värd att pröva och bevandra. Det kan väl komma tider då man gör en total översyn. Jag vill, herr talman, med dessa ord yrka bifall till utskottets förslag, som ligger i linje med propositionen.

Herr talman! Jag sitter i samma landsting som Gunde Raneskog i Alingsås men har inte riktigt samma uppfattning som han. Den ytterligare utredning som föreslås i reservationen tar så kort tid att den inte kan försvåra någonting för landstingen. Tvätterierna kommer ändå att existera. Tvärtom får man bättre underlag för vad som skall ske i fortsättningen. I Alingsås står en stor majoritet bland personalen bakom de fackliga krav som har framförts till bl.a. näringsutskottet. Man har där också hotet över sig att kanske förlora hundratals arbeten, vilket självfallet oroar. Eftersom en ytterligare utredning tar så kort tid är jag förvånad över att vi inte får stöd för de fackliga kraven. Jag vill också passa på att påminna om att av de 2000 människor som berörs av beslutet här i dag har 1 700 kommit in med sina namnunderskrifter och ställt sig bakom de fackliga krav som har framförts till utskottet.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå in i någon omfattande sakdiskussion. Men eftersom herr Sten Svensson har åberopat mig i debatten, vill jag helt kort erinra om bakgrunden till den proposition som vi nu — Nr 37 har att ta ställning till. Onsdagen den Först genomfördes en allmän utredning om förenade fabriksverken. 30 november 1977 Utredningens förslag gick ut på en omstrukturering av verksamheten. = Framför allt ville man inrikta den framtida produktionen på två hu Huvudmannaskavudlinjer. En linje skulle vara produktion av militär materiel och en = pet för förenade underhåll av sådan materiel. Tvätteriverksamheten borde enligt utred = fabriksverkens ningen skiljas ut från FFV. tvätterier Efter åtskilliga förhandlingar, förda av den tidigare regeringen och vår personal i industridepartementet, lämnade vi en proposition till riksdagen om FFV och dess framtida organisation, varvid vi så långt möjligt sökte tillmötesgå personalorganisationernas önskemål. Tvätteriverksamheten lämnades utanför. Vi företog ytterligare utredningar och inledde förhandlingar med landstingen om ett eventuellt övertagande av huvudmannaskapet.

Därför kunde inte heller landstingen, herr Sten Svensson, ta ställning till något alternativ till det förslag som förhandlingarna hade lett fram till. Det fanns ju inget alternativ att bedöma. Detta har varit avgörande för oss. Vi tar inte ställning för eller emot staten eller landstingen i detta ögonblick. Vi säger att förhandlingarna borde ha bedrivits i den anda som den nya medbestämmandelagen grundas på. Så har inte skett, vilket vi är kritiska mot.
Herr talman! Har Rune Johansson alltjämt samma ambition i denna fråga som kom till uttryck under hans tid såsom industriminister, nämligen att dessa tvätterier skall föras över på landstingen?
Herr talman! På den tidigare regeringens tid inledde vi förhandlingar med landstingen. Vi hade sedan att ta ställning till resultatet av dessa förhandlingar. Om vi varit kvar i kanslihuset när förhandlingsresultatet presenterades och fått besked från personalorganisationerna om att de inte ansåg sig ha möjlighet att framlägga ett alternativt förslag, hade vi säkerligen föranstaltat om utvidgade förhandlingar. De förhandlingarna kan jag alltså i dag inte ta ställning till. Därför har jag inte heller anledning att ange någon ståndpunkt i huvudmannaskapsfrågan. Jag har bara konstaterat att även personalorganisationerna finner det i och för sig riktigt att tvätteriverksamheten läggs utanför FFV. De vill ha en specialorganisation härför. Ingen av oss kan säga 121 hur den organisationen skall se ut. Vi har inte fått tillfälle att göra den bedömningen.

Herr talman! Begreppet leasing, dvs. uthyrning av bl.a. bilar, har uppstått och utvecklats i USA. Verksamheten har också i Sverige nått stor omfattning. De flesta leasingbolag är bankerna närstående företag. År 1974 hyrde dessa bolag ut maskiner och andra utrustningar för ett sammanlagt värde av 354 milj.kr. Vid sidan av leasingbolagen bedriver datoroch kontorsmaskinföretag samt företag inom bilhandeln en omfattande leasingverksamhet. Enbart inom bilhandeln tecknades år 1974 leasingavtal till ett värde av ungefär 350 milj.kr. Inom bilhandeln är leasingverksamheten en del av den s.k. vagnparksförsäljningen — dvs. försäljning till företag. Vanligen är det återförsäljarna som äger bilarna. Generalagenterna bistår med råd och anvisningar samt hjälper återförsäljarna i vissa fall med finansieringen. Uthyraren är således ofta en återförsäljare. Systemet med leasingbilar är under snabb utveckling. Antalet uthyrningsbilar har ökat från 600 år 1960 till ca 70 000 i dag. Företagens andel av antalet nyregistrerade bilar uppgick år 1975 till 43 926. Var tionde ny bil är leasingbil. Skälen till att jag tillsammans med några andra socialdemokrater har motionerat om en översyn av leasingsystemet för personbilar är flera. Systemet innebär stora orättvisor gentemot konventionellt ägande av bil. Detta gäller såväl vid inköpet som i beskattningshänseende. Bland de förmånligare villkor som är förbundna med bil-leasing kan nämnas avdragsrätt för mervärdeskatt och särskilda regler för avdrag vid beskattningen. Och anmärkningsvärt nog är leasingbilar befriade från arbetsgivaravgift. Leasingsystemet motverkar också med sin nuvarande utformning den minskning av energiförbrukningen inom transportsektorn som är nödvändig för att uppställda besparingsmål på energiområdet skall kunna uppnås. Av landets totala energiförbrukning svarar samfärdselsektorn årligen för drygt 19 96. Hela 75 96 av sektorns energiförbrukning faller på persontrafiken, och inom denna trafik förbrukar personbilen hela 90 96. Personbilarnas energiförbrukning har ökat oroväckande på senare år. Deras andel av oljekonsumtionen steg mellan 1970 och 1976 från 9,5 till 12 926. Näringsutskottet har i sitt yttrande över motionen menat att de synpunkter som däri framförs redan har uppmärksammats i skilda sammanhang. Att några av de problem som vi berör redan har behandlats i utredningssammanhang kan i och för sig vara riktigt. Men om vi ser till det betänkande om bil-leasing som framlades 1975 och som nu åberopas i näringsutskottets betänkande, så har inte utredningen gått närmare in på t.ex. beskattningsfrågorna. Däremot har de synpunkter som gäller energihushållningen beaktats 123 i en nyligen publicerad rapport, utgiven av en expertgrupp inom energikommissionen. I rapporten konstateras, att för att uppnå större besparingar inom en så kort tidsperiod som fram till år 1990, krävs det kraftfulla styråtgärder för att framför allt begränsa personbilarnas bränsleförbrukning. Expertgruppen konstaterar att en person som har tillgång till firmabil eller leasingbil ofta väljer en större bil än om han själv skulle ha finansierat köpet och dessutom sannolikt kör bilen på ett mindre energibesparande sätt. Experterna menar att en förändring av förutsättningarna för privatpersoner att för eget bruk använda firmaeller leasingbil skulle dels. göra det möjligt att få till stånd en övergång till inköp eller leasing av mindre och energisnålare personbilar, dels påverka antalet firmabilar och leasingbilar. Transportforskningsdelegationen inom delegationen för energiforskning understryker också i sitt betänkande SOU 1977:58 behovet av ekonomiska styrmedel för att uppnå avsedda energisparmål. I de yttersta av dessa dagar har tecken i skyn visat sig, vilka tyder på att även personer inom regeringskretsen nu börjar bli medvetna om att orättvisor finns inbyggda i leasingsystemet. Jag åsyftar då budgetminister Mundebos uttalande för någon vecka sedan att det finns goda skäl att låta arbetsgivarna betala arbetsgivaravgift på fri bil, dvs. leasingbil. Det kan således finnas anledning att åtminstone t. v. hysa en svag förhoppning om att leasingsystemet kommer att närmare synas i sömmarna. Om så inte sker finns det anledning att återkomma till frågan. För dagen har jag emellertid inget särskilt yrkande.

Herr talman! Herr Silfverstrand har ju på ett utförligt sätt redogjort för de problem som enligt hans uppfattning sammanhänger med leasingsystemet. I långa stycken kan jag dela hans uppfattning, och det gör f.ö. också utskottet.

Så på den här punkten är allting klart. Men jag delar herr Silfverstrands uppfattning att det är viktigt att spara energi, och inom samtliga partier här i huset anser man att vi skall spara energi på olika sätt, det må gälla bostäder eller bilkörning. Det är ett mål som vi bör försöka uppnå. Beträffande synpunkterna i motionen vill jag emellertid säga att det är ett slags naturaförmån att ha leasingbil. Detta har också uppmärksammats då det gäller pensionskommitténs betänkande som har varit på remiss. Här har riksrevisionsverket uttalat bl.a. följande: ”I avgiftsunderlaget ingår f n dels kontant lön, dels värdet av naturaförmånerna kost och bostad. Det finns emellertid även andra förmåner som i be — Nr 37 skattningshänseende likställs med kontant lön. Förmånsvärdet av tex fri bil är således en förmån som beskattas men som inte räknas med i avgiftsunderlaget. RRV anser det vara en brist i kommitténs arbete att kommittén inte behandlat frågan om vilka förmåner som skall med = Registrering vid räknas i avgiftsunderlaget.” inköp av premie Frågan har alltså uppmärksammats, så jag tror att man kan förutsätta — obligationer att någonting kommer att hända på det här området. Då blir det kanske inte lika attraktivt att använda sig av leasingförfarandet. Det enorma utbudet av leasingbilar är, som herr Silfverstrand sade, ett problem även för bilbranschen. Bilfirmorna börjar märka att leasingförfarandet slår tillbaka på dem själva genom de kapitalproblem som uppstår när de tvingas ligga inne med så stora lager av begagnade bilar. Utskottet anser att motionens synpunkter om energisparande och möjligheter till samåkning redan har uppmärksammats och är tillgodosedda. Ett enhälligt utskott har därför inte funnit anledning att uttala sig för en översyn av leasingsystemet. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Ett enigt utskott har föreslagit att motionen i detta ärende avslås, och jag skall därför inte ställa något yrkande. Någon liten kommentar finns det ändock anledning att göra i samband med det avlämnade betänkandet. Som bekant använder sig vissa kapitalstarka personer av olika metoder för att placera kapital så att de kan undvika att betala förmögenhetsskatt. Men eftersom det finns en lag som säger att man skall betala skatt på förmögenheter av viss storlek, bör vi väl vara överens om att i den mån det är möjligt förhindra att pengar kan placeras på ett okontrollerat sätt. I nuvarande finansläge bör det också vara särskilt angeläget att försöka få ut så mycket som möjligt av de skatter som det finns anledning att ta ut. Registrering av premieobligationer i Värdepapperscentralen skulle enligt vad vi motionärer anser vara ett sätt att täppa till ett kryphål. Nu har utskottet hört sig för hos några remissinstanser, och de hävdar att det skulle bli ett krångligt och dyrbart förfarande att registrera premie 125 obligationer i Värdepapperscentralen, och det är möjligt att man får hysa tilltro till experterna på den punkten. En motivering gör mig dock litet fundersam. Utskottet säger bl.a. att ett registreringsoch kontrollsystem skulle minska statens möjligheter att placera obligationslån. Bristen på kontroll skulle således göra svenska statens premieobligationer mera lättsålda. Den viktigaste remissinstansen, riksskatteverket, ansluter sig allmänt till den uppfattning som ges till känna i motionen att frånvaron av kontrollmöjligheter i fråga om premieobligationer inte är tillfredsställande. Verket är positivt till alla förslag som är ägnade att möjliggöra kontroll av innehav av premieobligationer och anser att det borde utredas om det inte finns enklare och mindre kostnadskrävande former för skattekontroll av premieobligationer. Det finns säkerligen goda skäl till att den här frågan uppmärksammas också i fortsättningen, och det kommer kanske att ges anledning att återkomma till den.

Herr talman! Utskottet har bedömt motionen med utgång från de tidigare utredningar som har företagits om en eventuell registrering av premieobligationer. Dessa utredningar har visat att ett införande av ett system med registrering av premieobligationer genom VPC skulle få en starkt byråkratiserande effekt. Det har också visat sig att premieobligationerna är fördelade på väldigt många människor; i vårt betänkande finns uppgifter på hur många det rör sig om enligt en utredning, verkställd så sent som 1972. Med utgångspunkt i dessa fakta och eftersom vi menar att en registrering skulle medföra betydande kostnader för statsverket har vi från utskottets sida ansett att det är omöjligt att f. n. genomföra en registrering enligt motionärernas förslag.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt vidta åtgärder för att ge riksantikvarieämbetet resurser och befogenheter för att kunna leva upp till byggnadsminneslagens ambitioner. Jag vill först påminna om att beslut om att byggnad skall förklaras för byggnadsminne enligt byggnadsminneslagen fattas av länsstyrelserna sedan den 1 juli 1976, men riksantikvarieämbetet har överinseende över frågor som rör tillämpningen av lagen. När det gäller det konkreta fall som Birgitta Hambraeus berör i sin fråga, den s.k. Geislerska gården i Falun, har länsstyrelsen i Kopparbergs län lämnat en ansökan om byggnadsminnesförklaring utan bifall. Länsstyrelsens beslut har överklagats, och frågan har prövats av kammarrätten i Sundsvall. Riksantikvarieämbetet har i yttrande till kammarrätten framhållit att ämbetet delar länsstyrelsens bedömning. Kammarrätten har därefter fastställt länsstyrelsens beslut. Ökade befogenheter för riksantikvarieämbetet skulle alltså i det här fallet inte ha förändrat situationen. Såväl länsstyrelsens som riksantikvarieämbetets bedömning grundar sig bl.a. på fastighetsägarens ersättningsanspråk vid en eventuell byggnadsminnesförklaring. Byggnadsminnesförklaringar som leder till omfattande ersättningskrav måste ske med mycket stor restriktivitet och förbehållas byggnader, vilkas bevarande allmänt uppfattas som en fråga av utomordentlig betydelse. Över huvud taget är möjligheterna att bevara hus och miljö i hög grad beroende av vilka resurser som finns för kulturhistorisk byggnadsvård. Byggnadsvårdsutredningen utreder f. n. formerna för hur vård och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skall stödjas. Jag är inte beredd att föregripa utredningens arbete genom att nu ta ställning till formerna för statens ekonomiska insatser på området. Frågan om riksantikvarieämbetets resurser för byggnadsvård bereds f. n. i regeringskansliet i samband med budgetarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Den Geislerska gården i Falun är nu riven. Något oåterkalleligt har skett. Rivningsvågen på 1960-talet fick samhället att vakna, och nya lagar stiftades för att rädda värdefulla äldre byggnader och miljöer. Men uppenbarligen är lagen inte fullständig, eftersom unika och historiskt ytterst värdefulla hus fortfarande kan rivas. Är det risk för att vi nu står inför en andra rivningsvåg? Enligt tidningsartiklar är t.ex. stadskärnorna i Strängnäs, Hedemora, Västerås och Eskilstuna hotade. Kommuner och stat måste finna samarbetsformer som gör det självklart att inte förstöra vårt kulturarv. Som sagt, nya lagar har stiftats. Bl. a. ändrades byggnadslagen så, att tillfälliga rivningsförbud kan lämnas av byggnadsnämnd. Det är därför mycket viktigt att kommunerna gör upp inventeringar över sina värdefulla hus, diskuterar en prioritering och fattar beslut efter en omfattande offentlig debatt om vilka hus och miljöer de vill bevara. Kulturnämnderna har här en stor uppgift att tillsammans med byggnadsnämnd och länsantikvarie se till att beslutsunderlaget blir genomtänkt. Som utbildningsministern sade har länsstyrelserna nu möjlighet att enligt byggnadsminneslagen förklara en byggnad för byggnadsminne. Men man har inte valt att göra detta i fråga om den Geislerska gården. Enligt 8 § måste man först försäkra sig om att medel finns, om ägaren kan ha rätt till ersättning. Man har i längden ingen möjlighet att hindra rivning, om man inte kan lämna ersättning till ägaren. På den punkten måste rimligen reglerna ses över. Omfattande ersättningskrav kan enligt min mening inte motiveras. Det borde inte kunna bli fråga om att ersätta en ägare för värdet av ett hus som han vill riva. Däremot bör man kunna anvisa honom en ungefärligen likvärdig tomt, där han kan uppföra det hus som han tänkt bygga efter rivningen. Samarbete med kommunerna är en förutsättning för att uppnå kloka lösningar. Riksantikvarieämbetet har emellertid helt otillräckliga resurser för att medverka till att de hus som borde byggnadsminnesförklaras kan hållas i stånd. Man har knappt 2 milj.kr. om året till förfogande för detta ändamål. På kontinenten finns en helt annan iver, tycks det, att bevara kontinuiteten i bebyggelsen, medan det verkar som om vi ansåg att vår egen generations arkitektur är överlägsen alla andras. Enligt uppgift anslår t.ex. Holland 200 miljoner gulden per år för statligt stöd till skydd av värdefulla hus. Ett stort hopp står nu till att den Edenmanska utredningen snabbt kommer fram till ett generöst förslag, som resulterar i en proposition om kraftfullt ökat stöd till byggnadsvården.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att i framtiden förebygga att elever med alltför hög ålder antas till läkarutbildningen och i så fall vilka. Jag vill då först erinra om att de nya behörighetsregler som tillämpades första gången inför antagningen till högskolan höstterminen 1977 bl.a. har till syfte att öppna nya vägar till utbildning för grupper som tidigare har varit utestängda från en stor del av utbildningsutbudet. Det nya systemet kommer på sikt att få till följd att fördelningen mellan perioder av utbildning och perioder av yrkesverksamhet kommer att skifta avsevärt från individ till individ. Detta måste ses som naturligt och önskvärt. Det är vidare min uppfattning att de nya grupper som nu fått tillträde till högskoleutbildning kommer att utgöra ett positivt inslag både i utbildningen och senare i yrkeslivet. Detta är ett viktigt moment i vårt arbete att åstadkomma former för en återkommande utbildning. Det förhållande som Per-Olof Strindberg påtalar kan emellertid inte utan vidare förbises. Det gäller här en lång och kostnadskrävande, direkt yrkesinriktad utbildning, där konkurrensen om utbildningsplatserna är synnerligen hård. Jag är inte helt främmande för tanken att man skall kunna kräva att en person som går igenom en sådan utbildning har möjlighet att vara yrkesverksam ett visst antal år därefter. Jag är dock inte beredd att nu ta ställning till om några åtgärder behövs, än mindre att komma med konkreta förslag till sådana åtgärder. Jag vill påminna om att antagning enligt de nya reglerna har gjorts endast en gång. För första gången har t.ex. sökande med betyg nästintill toppbetyg fått tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som merit och därigenom haft möjlighet att bli antagna. Gruppen med s.k. 25:4-behörighet kan denna första gång också ha varit särskilt stor. Det kan därför inte uteslutas att resultatet vid senare antagning kommer att skilja sig från resultatet vid detta antagningstillfälle. Under alla förhållanden är detta en fråga som måste övervägas mycket noggrant, bl.a. med avseende på vilka effekter t.ex. en bestämd åldersgräns kan få. Det är vidare angeläget att analysera antagningsresultaten också med avseende på vilka sökande som, vid den relativt höga ålder som det här är fråga om, söker till och vinner inträde vid en så lång och krävande utbildning som t.ex. läkarutbildningen. Jag räknar med att bl.a. det uppföljningsarbete kring högskolereformen som nu pågår inom universitetsoch högskoleämbetet skall ge ett underlag för överväganden och eventuella åtgärder i denna fråga liksom i andra frågor som rör effekterna av det nya antagningssystemet.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

Redan när bestämmelserna antogs av riksdagen framförde vi från moderata samlingspartiet i reservation starka betänkligheter mot det nya förfaringssättet. Jag delar uppfattningen att det naturligtvis är ett positivt inslag i högskoleundervisningen att vi får in äldre personer i den, och jag vill klart deklarera att det från min sida inte är någon bristande förståelse för att äldre människor vill studera. Men när det gäller spärrade och därtill mycket tidskrävande och kostnadskrävande utbildningar måste det finnas en rimlig relation mellan studietid och efterföljande tid i produktivt arbete. Av svaret förstår jag — och det gläder mig — att statsrådet i princip har samma uppfattning. Det som jag upplever som det kanske allra allvarligaste i fråga om det nya intagningssystemet — och som måste ha en direkt negativ effekt på de studerande i gymnasieskolan — är det rekryteringssystem som vi har. För elever som nu försöker skaffa sig höga betyg för att komma in på läkarutbildningen kan det inte vara speciellt stimulerande att veta att även om de uppnår den maximala poängsumman 5,0 — och det är ju ingen dålig studieprestation — kanske det ändå inte räcker på grund av att kvoten för direktsökande är så liten, att även sökande med 5,0 i genomsnitt blir utslagna exempelvis genom lottning. Därför menar jag att vi måste ha ett intagningssystem som verkligen motiverar våra gymnasieelever att satsa på krävande högskoleutbildningar. Det kan man naturligtvis åstadkomma genom att ändra kvoteringsbestämmelserna och ge de direktsökande större kvot än den nuvarande. Det skulle vara intressant att veta hur statsrådet ser på den saken. Vi vet av erfarenhet att direktsökande gymnasieelever hittills har utgjort ett utomordentligt bra material för blivande läkare. Intagningssystemet har givetvis också samhällsekonomiska aspekter. Läkarutbildningen är dyrbar. Att exakt uppskatta den årliga kostnaden torde inte vara så lätt, men låt oss säga att det kostar i runt tal 40 000 i dagens penningvärde. Om man dessutom räknar med de s.k. alternativa kostnaderna, dvs. även det bortfall i produktionen som uppstår på grund av att de studerande inte gör en produktiv insats, kan man räkna med kostnader på ungefär 80 000 kr. per år, utan att jag för den skull har tagit in de studiesociala kostnaderna. Det kan naturligtvis ur samhällsekonomisk synpunkt inte vara försvarbart att ha en sådan uppläggning. Statsrådet säger här att han är beredd att sätta en åldersgräns men naturligtvis vill överväga frågan. Jag skall väl inte nu avkräva statsrådet besked om var denna gräns skall sättas, men när det gäller tidsaspekten vill jag i alla fall rekommendera att man mycket snabbt studerar kon sekvenserna av den nuvarande ordningen och försöker lägga fram förslag till ett bättre intagningssystem.
Herr talman! I det uppföljningsarbete och den utvärdering som jag nämner i mitt svar och för vilket UHÄ bär ansvar skall ingå både att pröva den fråga som Per-Olof Strindberg nu ställde och naturligtvis också att se över i vad mån det kan vara aktuellt med justeringar av de kvoter som vi nu tillämpar vid intagningen till högskolan. Men det är samtidigt naturligt att vi får en något bredare erfarenhet än vad en termins intagning har kunnat ge.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet gärna vill studera ytterligare en intagning, men jag vill starkt understryka att detta faktiskt är en så viktig fråga att det är ytterligt angeläget att vi får en så snabb ändring av intagningssystemet som möjligt. Det gäller som sagt inte minst med hänsyn till alla de elever som går i gymnasieskolan och som är intresserade av att satsa på den här utbildningen och som i dag upplever situationen som ytterligt otillfredsställande — vilket jag har förståelse för.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om jag är beredd att ändra bestämmelserna för erhållande av timersättning vid grundutbildning för vuxna, så att ersättning kan utgå för den som ej fyllt 20 år och för den som på grund av sjukdom varit förhindrad att delta i undervisning i tillräcklig utsträckning för att med nuvarande regler vara berättigad till ersättning. Dessa frågor bereds inom utbildningsdepartementet i samband med budgetarbetet.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för det korta svaret.

Det är fel att en åldersgräns skall ligga till grund för reglerna för om dessa människor skall kunna få timersättning eller inte. 13 § står det att ”timersättning utgår för lägst fem och högst 28 timmar i veckan”. Också det är en ohållbar regel, som måste bort. Om en elev undervisas enskilt, har hon eller han rätt till sju lektionstimmar i veckan. Dessa är då oftast uppdelade på två undervisningstillfällen. Om eleven är sjuk vid det andra tillfället, försvinner alltså ersättningen för de 3,5 timmar då undervisningen redan pågått. Om lärare eller elev är sjuk vid det första tillfället kanske eleven inte kommer vid det andra tillfället, eftersom vederbörande då skulle göra en ekonomisk förlust. Detta är en olägenhet som upplevs både från elevhåll och från lärarhåll. Regeln bör därför tas bort och timersättningen utgå för det faktiska antal timmar då undervisning pågått. Utbildningsministern svarar att frågan f. n. bereds inom utbildningsdepartementet. Då vill jag ställa en följdfråga: Kan man hoppas att de uppenbara bristerna och olägenheterna försvinner, så att reformen inte motverkas av klara brister i lagen? Det allra bästa vore förstås att införa studielön för alla studerande över 16 år. Då skulle man slippa alla krångliga bestämmelser och paragrafer, och då skulle alla studerande garanteras en viss ekonomisk standard.
Herr talman! Inga Lantz har ställt några frågor som rör klara ekonomiska konsekvenser, men jag beklagar att jag inte kan svara på de frågorna förrän den 10 januari nästa år. Jag hoppas att fru Lantz möjligen —- i varje fall i något avseende — den dagen skall bli nöjd.
Herr talman! Jag tycker att när man får en fråga som rör uppenbara brister borde man åtminstone kunna utlova att de bristerna skall försvinna. Det är klart att det är en politisk fråga. Men det är ju samtidigt också en teknisk fråga, och den får återverkningar för de studerande som saknar grundutbildning. De stoppas i sin utbildning på grund av att de inte erhåller den ekonomiska ersättning som det när den här reformen genomfördes var meningen att de skulle få. Jag tycker att utbildningsministern kunde gå mig till mötes litet mera och åtminstone utlova att man skall ändra på bestämmelserna, så att de fyller de funktioner som avsågs från början.
Herr talman! Min välvilja är som alltid obegränsad, men denna fråga har budgetmässiga konsekvenser. Den bereds just nu av utbildningsdepartementet i samråd med budgetdepartementet. Så snart jag kan skall jag alltså ge ett konkret besked i frågan.
Herr talman! Jag tror inte att de ekonomiska konsekvenserna är så enormt stora att man behöver skjuta på frågan på de grunderna — det kan inte röra sig om särskilt många människor som faller utanför lagens tillämpning.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har frågat mig om innebörden av vissa uttalanden jag gjort om den framtida strukturen och produktionsinriktningen för Svenskt Stål AB. Det är överenskommet mellan parterna i det blivande Svenskt Stål AB och de anställdas organisationer att bolagets framtida produktionsinriktning skall bli föremål för utredning inom det nya bolaget. I denna utredning skall de anställda medverka. I ett tidningsreferat har jag citerats som om jag hade accepterat den produktionsinriktning för bolaget som föreslagits av handelsstålutredningen. Jag har emellertid inte tagit någon ställning i denna fråga. Det är en allmän uppfattning att svensk handelsstålindustri avsevärt behöver förbättra sin konkurrenskraft. De åtgärder som bolaget kan behöva vidta för att stärka sin ställning kan innebära att personalinskränkningar blir aktuella på flera orter. Jag kommer att noga följa utvecklingen och om det behövs medverka till att åtgärder inom ramen för de internationella handelspolitiska reglerna vidtas som så långt som möjligt bidrar till att upprätthålla sysselsättningen på berörda orter.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Först måste jag tyvärr konstatera att industriministern inte ger en korrekt beskrivning av vad som har hänt när det gäller de uttalanden som föranledde min fråga. Det ena uttalandet gjordes när Svenskt Stål AB presenterades. Då sade Nils Åsling att den framtida produktionsinriktningen skulle utredas. Det andra uttalandet gjordes inte i ett tidningsreferat utan i en intervju med herr Åsling, bekräftad av industriministerns egen informationssekreterare. Där säger herr Åsling att vi på sikt måste acceptera att metallurgin i Domnarvet läggs ner. Svaret som jag har fått i dag måste alltså tolkas så att Nils Åsling nu tar tillbaka vad han sade i intervjun, och det är viktigt. Men frågan är: Har därmed den oro och den uppmärksamhet undanröjts som hans uttalande i intervjun har väckt i Borlänge och i hela Dalarna? Skälet till att den frågan måste ställas är, som också industriministern säger i svaret, att det kommer att behöva göras personalinskränkningar på flera orter. Vid presentationen av det nya stålbolaget har detta konkretiserats på det sättet att man har sagt att 4 000 jobb skall bort från de nuvarande tre handelsstålverken. Den fråga som människorna naturligtvis ställer sig är om den framtida produktionsinriktningen skall utredas och man därefter skall fatta beslut om vad som skall produceras och var det skall produceras: Hur vet man redan nu att det är exakt 4000 jobb som skall bort? Jag tror att det vore bra om herr Åsling steg upp och sade att det finns inga reminiscenser, inga kvarlevor, av Nabseths utredning om handelsstålet, för där finns de 4 000 jobben som skulle bortrationaliseras, utan denna fråga är helt öppen i och med att utredningar nu skall göras. Jag tror att Nils Åsling måste ta chansen, inte minst inför de fackliga organisationerna som skall delta i utredningsarbetet, att återställa det förtroende som i någon mån har skakats av alla de turer som har ägt rum när det gäller den framtida inriktningen av sysselsättningsnivån i det nya statliga stålbolaget. Människorna måste ha rätt att få veta: Är det här en utredning som tar sikte på en utveckling och en förbättring av svensk handelsstålindustri, eller har man redan på högsta nivå bestämt sig för att här skall det i första hand avvecklas, och inriktar därmed utredningsarbetet på det målet?
Herr talman! Beträffande det citerade uttalandet så var det ett stympat referat av ett uttalande.

Det här har jag dessutom, Kjell-Olof Feldt, omedelbart meddelat fackföreningsrörelsens representanter i Domnarvet.
Herr talman! Jag beklagar att Nils Åsling inte helt enkelt tar tillbaka vad han sade i intervjun, därför att det har ganska noga undersökts hur uttalandet kom till. Han kan inte hävda att det är ett felcitat eller något stympat referat. Det finns en bandinspelning av intervjun som har företetts för industriministerns informationssekreterare. Och det finns höga föredömen i andra länder som visar att om bandinspelningar existerar skall man vara försiktig med att försöka göra om historien. Sedan skulle jag vilja fråga herr Åsling: Skall jag tolka det som herr Åsling nu till slut säger så, att utredningen om produktionsinriktningen, om metallurgins framtid på olika orter, är helt förutsättningslös? Hur - Nr 38 har då sifferuppgiften att det är 4 000 arbetstillfällen som måste bort kunnat fixeras? På vilket underlag har man kommit fram till den siffran, och vem har bestämt den? Står herr Åsling för den siffran, eller skall. vi ta bort den också och säga, att uppgiften för bolaget och för dem Om innebörden av som skall utreda och förhandla är att i första hand undersöka om det = uttalanden angåengår att klara sysselsättningen så som den är i dag, inrikta arbetet mot — de den framtida en sådan målsättning och inte låsa det till en, som de flesta människor = produktionen av upplever det, avveckling av viktiga delar av handelsstålindustrin?
Herr talman! Jag får en bestämd känsla av att Kjell-Olof Feldt saknar debattanledning. Den här frågan har jag klarat upp med t.ex. facket i Domnarvet. Det är också så att min informationssekreterare meddelade tidningen att den bandade intervjun inte var komplett. Trots detta publicerade tidningen intervjun, alltså i medvetande om att den inte var komplett. Förutsättningen för mitt yttrande var — det utgick jag ifrån som en självklarhet — att det är företagets ledning tillsammans med de fackliga organisationerna som har att vidta de dispositioner och göra de utredningar som nu återstår. Detta råder det fullständig enighet om mellan industridepartementet, fackföreningsrörelsen och de inblandade parterna. Vad är det Kjell-Olof Feldt är ute efter?
Herr talman! Låt mig för tredje gången upprepa: Vad jag är ute efter är att få veta om den utredning som skall>göras är förutsättningslös, eller vilka förutsättningar ägaren/staten har gett utredningen. Jag vill att herr Åsling skall säga att inriktningen inte är att ta bort 4000 arbetstillfällen — att det direktivet aldrig har getts utredningen. Det tror jag skulle vara ett besked som väckte en viss tillfredsställelse. Sedan anser jag det fullt berättigat att industriministern också inför riksdagen redovisar var han egentligen står i en för landets industriella framtid viktig fråga.
Herr talman! Var jag står i den här frågan framgår med all tydlighet av den proposition som kommer på riksdagens bord. Vi kanske kan ta debatten då. När det sedan gäller utredningen så finns det inga direktiv för den. Direktiven till det nya handelsstålbolagets styrelse är att göra detta företag till ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag, som kan erbjuda sina anställda en trygg sysselsättning. Det är inom den ramen som man har att vidta sina dispositioner.
Herr talman! Jag får bara konstatera att mysteriet kvarstår. Hur Nils Åsling och andra i stålbolagets ledning, innan några utredningar har genomförts, vet att det är exakt 4000 jobb som skall tas bort ur de tre i dag existerande handelsstålverken, underlaget för den slutsatsen, på vilka vägar man kommit fram till den och vad den egentligen innebär lämnas vi alltså i fortsatt ovisshet om. Det beklagar jag.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret — ett svar som jag självfallet inte kan vara nöjd med, alldenstund det, som jag ser det, är mycket ofullständigt. Jag beklagar att industriministern inte har kunnat svara på första delen av min fråga, som utan tvivel är den som har störst intresse. Jag beklagar också att industriministern inte kan eller kunde få styrelsen för Iggesunds Bruk att inse det felaktiga i ett beslut av den här typen angående Horndal. Det kan självfallet inte vara rätt och riktigt att på det här sättet föregripa de utredningar som pågått och som pågår angående den framtida ägaroch produktstrukturen inom handelsstålbranschen. Det finns ingen anledning för mig att här i dag med siffror beskriva den situation som Horndal befinner sig i. Sedan jag ställde min fråga har jag haft tillfälle att tillsammans med representanter för min egen hemkommun uppvakta industriministern. Vi redovisade då mycket utförligt den situation som detta lilla samhälle kommer att hamna i om stålverket läggs ned och om den näst största arbetsplatsen, ASSI:s såg 15 verk, försvinner, vilket med största sannolikhet blir fallet. Man kan sammanfatta det så att situationen helt enkelt är katastrofal. Såvitt jag kan förstå får jag och de andra människor som berörs av detta sätta vår lit till förre LO-ordföranden Arne Geijer, som fått departementets uppdrag att se över situationen för de handelsstålverk som ligger utanför de tre jättarna. Människorna i Horndal, som i dag känner stor oro, kan definitivt inte vara till freds med det svar som industriministern givit. De kommer, som sagt, säkert att känna större förtroende för vad Arne Geijer kan åstadkomma i det arbete som han har framför

Herr talman! Först får jag tacka industriministern för svaret — ett svar som visar att industriministern dels uppmärksammat de problem jag tagit upp i min fråga, dels ämnar försöka göra något åt dem. Den svenska handelsstålindustrin omfattar tio företag med elva produktionsanläggningar. Av dessa svarar de tre största för den helt dominerande delen av sysselsättningen och produktionen. Och det är också kring dessa - Domnarvets Jernverk, NJA och Gränges AB —- som diskussionen och åtgärdsförslagen till största delen kommit att röra sig. Avtal har ju också träffats mellan staten och dessa tre om en sammanslagning till SSAB. Det är emellertid min bestämda uppfattning att vi inte på något sätt får glömma bort eller åsidosätta de problem som strukturomvandlingen inom stålindustrin innebär för de mindre handelsstålverken. Som industriministern säger kommer de att påverkas av den produktionsstruktur som skall fastställas för svenskt stål. Det gäller Boxholm, Horndal, Hallstahammar, Halmstad, Gullspång, Kockums, Smedjebacken och Qvarnshammars Jernbruk i Östergötland. Vid Qvarnshammars Jernbruk vill man — och det tillstyrks av länsstyrelsen — bygga ut kapaciteten till 40 000 årston armeringsjärn och införa tvåskift för att kunna behålla nuvarande arbetsstyrka. Boxholm, också i Östergötland, menar att företagets styrka ligger i att snabbt kunna framställa precis de stålkvaliteter som kunden behöver. Enligt företagets och länsstyrelsens mening bör grovvalsverket och viss stålproduktion vid Boxholms AB bibehållas även i framtiden, och för detta skulle en elektrostålugn behöva installeras där. I t.ex. Smedjebacken har sedan 1960 samtliga produktionsenheter nybyggts eller moderniserats. Där pågår en kontinuerlig forskning och utveckling, och man önskar nu komplettera med bl.a. en stränggjutningsanläggning. Här som i flera andra av de mindre, skrotbaserade handelsstålverken bedömer man utvecklingsmöjligheterna som goda. En förutsättning är dock att dessa stålverk ej blir bortglömda i den kommande propositionen och i det avtal mellan staten och Svenskt Stål AB som skall reglera företagets verksamhet. Det finns flera skäl till att jag också anser att detta är viktigt. 1. Vi har inte råd att inte slå vakt om dessa 4 000 arbetstillfällen och den omsättning på 1 100 milj.kr. som de åtta mindre handelsstålverken representerar. 2. Vi inom centern vill arbeta för ett decentralistiskt näringsliv. Att arbeta för konkurrenskraft och framtidstro även hos dessa verk måste vara ett led i denna politik. 3. De stålverk vi här talar om betyder så mycket för de orter där de finns. De är på orter som Boxholm, Degerön och Smedjebacken de helt dominerande industrierna. Samhällena står eller faller med sitt stålverk. 4. De här stålverken har investerat och planerar för investeringar, man har idéer och vill satsa på framtiden. Staten bör inte vänta med att hjälpa dem med deras problem tills en eventuell katastrof hotar. 5. Att på ett vettigt sätt ta till vara skrot måste bli ett led i det återvinningssystem vi vill arbeta fram. Med dessa synpunkter på de mindre, skrotbaserade handelsstålverkens situation slutar jag och vill ännu en gång tacka för svaret, inte bara å mina vägnar utan å de 4000 anställdas vägnar, som säkert önskar att de av industriministern aviserade åtgärderna skall bli till gagn för de industrier där de arbetar.
Herr talman! Jag vill försäkra Anna Wohlin-Andersson att jag inte har glömt de mindre verken. Jag har redan tidigt förklarat att deras situation skall beaktas i den proposition om handelsstålindustrin som vi kommer att förelägga riksdagen. De mindre verken har sin stora uppgift och sin särart som vi skall slå vakt om i detta sammanhang. Åke Green säger sig ha större tilltro till Arne Geijer än till mig. Det är väl ett omdöme som jag får bära med jämnmod — i synnerhet som Arne Geijer har fått sitt uppdrag från mig och jag har utfärdat direktiven för hans arbete. Han skall fortlöpande lämna rapport till mig beträffande sina överväganden, och jag hoppas att det skall resultera i att jag i den proposition som skall föreläggas riksdagen kan ta hänsyn till de förslag han ställer. Till sist vill jag upprepa vad jag sade vid Avesta kommuns uppvaktning, att jag är väl medveten om problemen i Horndal och att vi från regeringens sida är beredda att lämna all den medverkan vi kan för att skapa en ny sysselsättning där. Det är angeläget att länsmyndigheter, kommun och fack hjälps åt för att mobilisera alternativa sysselsättningstillfällen. Vi är från regeringens sida beredda att hjälpa till på allt sätt för att klara sysselsättningen i Horndal.

Herr talman! Jag vill begagna detta tillfälle att å den socialdemokratiska riksdagsgruppens vägnar protestera mot det sätt på vilket regeringen har behandlat riksdagen när det gäller avlämnandet av propositioner. I konstitutionsutskottets betänkande 1976/77:44 underströk ett enhälligt utskott att riksdagsarbetets planering och möjligheter att hålla den uppgjorda planeringen till stor del är beroende av när propositionerna avlämnas.

”Det minsta man kan begära”, sade Bertil Fiskesjö våren 1976, ”är att regeringen följer de bestämmelser som finns i riksdagsordningen och de uttalanden som riksdagen gör i enlighet med konstitutionsutskottets betänkande.” Nu har vi en borgerlig regering, och efter alla de debatter som vi har haft om detta hade man kanske väntat sig väsentliga förbättringar. Men icke. Vad det handlar om är i stället väsentliga försämringar. På tre veckor har vi fått del av ett femtiotal propositioner. Mer än 60 96 av de propositioner som har lämnats i höst är försenade i förhållande till från statsrådsberedningen lämnade uppgifter. Flera av propositionerna är starkt fördröjda. Detta har lett till en hopplös ordning i riksdagsarbetet.

Herr talman! I motionen 1322 har jag anhållit om en översyn av lagen om försäkringsrörelse för att få till stånd en rimligare premiesättning för motorcykelförsäkringar. Utskottet hemställer i sitt betänkande att riksdagen måtte avslå motionen med hänvisning till att försäkringsinspektionen och näringsfrihetsombudsmannen noga följer frågan. Bakgrunden till motionens krav är de starka höjningar av försäkringspremierna för motorcykel som redan genomförts och de höjningar som kan befaras i framtiden. Även om försäkringsbolagen i år inte höjt premierna fullt så drastiskt som man uppenbarligen önskade är premiehöjningarna stora nog, i synnerhet som dessa höjningar i stor utsträckning drabbar ungdomar med måttliga eller inga inkomster. Resultatet av starkt stigande försäkringskostnader kan, såvitt jag förstår, bli att ungdomar utan betydande ekonomiska resurser inte kan fortsätta att inneha egen motorcykel eller också att man fortsätter att köra men struntar i kravet på försäkring. Inget av dessa alternativ är särdeles eftertraktansvärt. Sedan motionen skrevs har näringsfrihetsombudsmannen i brev till försäkringsinspektionen begärt att få en ingående belysning av hur försäkringsbolagen kalkylerar sina premier för motorfordonsförsäkringar. Detta initiativ är i och för sig lovvärt men kommer sannolikt inte att kunna resultera i några mer drastiska åtgärder för att bryta den negativa trenden. Likaså är det självfallet positivt att motororganisationer och försäkringsbolag gemensamt försöker finna vägar för att pressa skadefrekvensen och därmed premierna. Men inte heller dessa ansträngningar kan ge mer än marginella resultat. Det krav jag reser i motionen 1322 tar sikte på utgångspunkten för premieberäkningarna, nämligen den s.k. skälighetsprincipen som är fastslagen i lagen om försäkringsrörelse, 282 § 2 mom. Min avsikt därmed är inte att ifrågasätta att premierna skall vara baserade på den risk som den försäkrade utsätter sig för utan mera att diskutera hur fordonsparken skall delas upp vid premiesättningen. För att man skall få en premie exakt avpassad till risken skulle varje fordon behöva värderas individuellt. Så gör man av förklarliga skäl inte, utan man buntar flera fordon i samma riskkategori. Motorcykelparken —- och t.o.m. delar av denna — utgör en särskild grupp. Det kan naturligtvis sägas att motorcyklar är lätt urskiljbara och därför naturligen bör utgöra en särskild premiekategori. Bil och motorcykel är emellertid för åtskilliga utbytbara fordon. Och därutöver härrör försäkringsbelastningen på motorcyklar nästan uteslutande från olyckor där både motorcykel och bil är inblandade. Läggs bilar och motorcyklar samman, skulle premierna för motorcyklar kunna sänkas, utan att detta — på grund av det stora antalet bilägare — skulle behöva leda till stora premiehöjningar för bilförsäkringarna. Utskottet diskuterar för sin del över huvud taget inte skälen för och emot en sådan ändrad riskgruppsindelning, utan hänvisar bara till att försäkringsinspektionen och näringsfrihetsombudsmannen noga följer frågan. Den hänvisningen gör utskottet trots att man måste vara medveten om att denna granskning inte kan leda till annat än små förbättringar. Och jag tror inte att små förbättringar räcker, herr talman. Jag har pekat på ett tillvägagångssätt som borde kunna övervägas inom ramen för en översyn av principerna för premiesättningen i allmänhet. Jag vill gärna betona att metoden i det här sammanhanget är underordnad målet, nämligen att se till att innehav av motorcykel även i framtiden skall vara möjligt för den som vill äga motorcykel. Det är orimligt att acceptera en utveckling som i realiteten leder till smiteri från skyldigheten att teckna försäkring och/eller till att motorcykelinnehav kommer att vara förbehållet bara en liten, ekonomiskt stark grupp i samhället. Stat och kommun bör underlätta för de ungdomar som är intresserade av att syssla med motor. Motor och motorsport kan fylla en icke oväsentlig social funktion. Men då krävs det också att man inte, såsom utskottet gör, bara skjuter ifrån sig de problem som de motorintresserade möter.

Herr talman! Utskottet har inte funnit anledning att ändra på den s.k. skälighetsprincip som ligger till grund för premiesättningen för skadeförsäkringar. Jag är medveten om de problem som motionären Per Unckel tagit upp. Självfallet finns det anledning att fundera en hel del kring försäkringspremier som får sådan storlek att premien börjar närma sig motorcykelns inköpspris — det kan vi vara helt överens om. Men den ekonomiska verkligheten när det gäller skador på grund av motorcyklar är uppenbarligen sådan att vi hamnat i den situationen.

Detta kan inte rimligen vara riktigt. Det skulle vara att frångå en princip som jag och utskottet menar är den logiska grunden för beräkningen vid premiesättningen. Det enda som kan göras är att försöka finna former för en effektivare ordning. Så sent som den 11 oktober 1977 har näringsfrihetsombudsmannen tagit upp den här frågan i en skrivelse till försäkringsinspek tionen. Det är bara att hoppas att man den vägen åtminstone i någon utsträckning skall kunna reducera dessa kostnader. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har aldrig i min motion ifrågasatt skälighetsprincipen som sådan. Vad jag däremot har ifrågasatt är det sätt på vilket denna princip nu tolkas genom indelningen i olika riskgrupper när försäkringsbolagen fastställer sina premier. Jag skulle kunna tänka mig en översyn som leder fram till preciseringar om att en vidare riskgruppsindelning är möjlig utan att man för den skull begår våld på skälighetsprincipen. Men om vi skulle gå vidare i hopbuntning kan jag hålla med Holger Bergqvist — man skulle ju kunna lägga ihop motorfordon och hus och beräkna premierna på hela den gruppen. Men det är inte det det är fråga om i det här fallet. Vad vi nu diskuterar är: Skulle man kunna se motorfordonsparken annorlunda än försäkringsbolagen i dag gör, med den nuvarande riskindelningen? Holger Bergqvist konstaterar att verkligheten är som den är därför att det blir si och så många skador på grund av motorcyklar. Men det är inte korrekt. Alla skador uppstår inte på grund av motorcyklar, utan det gäller skador där motorcyklar är inblandade. Ser vi på vållandefrågan vid olyckor där motorcyklar är inblandade visar det sig att det är bilisten som är vållande i otroligt många fall. Även om motorcykelförarens försäkring inte belastas i sådana fall bör detta ändå påpekas. Sammantaget belastar naturligtvis motorcyklisterna försäkringarna hårt eftersom motorcyklisten är den mest utsatta på grund av att han inte sitter omgiven av ett plåtskal. Dessutom är han vanligtvis yngre än bilisten, vilket gör att en eventuell invaliditetsersättning för livet ut blir mycket hög. Vad skall vi nu göra? Jag har angivit en modell men inte sagt att det är den enda möjliga. Däremot är jag alldeles övertygad om att de små randförändringar som näringsfrihetsombudsmannen skulle kunna komma fram till inte löser det grundläggande problemet. Holger Bergqvist och jag vet båda två lika väl att vi har nya höjningar att vänta som kommer att te sig än mer orimliga och leda till båda de konsekvenser — eller i vart fall en av dem — som jag pekat på i mitt huvudanförande.